Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag avser att 1976 års riksdagsbeslut om att regionalpolitiken skall ges en mer decentralistisk inriktning skall ligga till grund för arbetet med den kommande regionalpolitiska propositionen och om jag ansluter mig till principen att nya arbetstillfällen skall så långt möjligt skapas på de orter och i de regioner där svårigheterna att erhålla sysselsättning är störst. Jag kan svara kort på dessa frågor. Vi fick en bred uppslutning om regionalpolitikens allmänna inriktning vid 1976 års riksdagsbeslut. Detta kommer naturligtvis att påverka utformningen av den regionalpolitiska proposition som regeringen avser att lägga fram våren 1979. När det gäller det mer konkreta innehållet pågår beredningsarbetet inom kansliet. En av utgångspunkterna är sysselsättningsutredningens delbetänkande, Regionalpolitiska stödformer och styrmedel, som tillsammans med en del övrigt underlag f. n. remissbehandlas.

Herr talman! Först ett tack för svaret. Man brukar tala om ett kort och klargörande svar. Detta var enligt min mening bara kort. Skogslänen utsattes under 1960-talet för en utpräglad flyttningspolitik. Aftonbladet talade t.ex. 1964 om ”den glädjande folkvandringen”. Det var egentligen en sammanfattning av den syn som då fanns hos regering, hos AMS och storindustrins företrädare. Det rådde en ovanlig samstämdhet. Resultatet blev också att ett mycket stort antal kommuner på en tioårsperiod förlorade 15-20 96 av sin folkmängd. Under 1970-talet har det uppstått en viss bräcklig balans mellan länen. Det innebär dock icke att det är balans. Det gäller bara befolkningsfrågan. När det gäller rätten till arbete är variationerna mycket stora. Det inre stödområdet beräknas ha ca 30 9, färre arbetstillfällen för dem som befinner sig i yrkesverksam ålder än de bäst ställda områdena i vårt land. Det allmänna stödområdet, Norrlandskusten och ner igenom Dalarna samt norra Bohuslän beräknas ha 20 96 färre arbetstillfällen än de bäst ställda områdena. Men den här ”befolkningsmässiga balansen” mellan länen har ändå inneburit att den inomregionala obalansen har fortsatt och t.o.m. försämrats. Detta förutsattes också i propositionen 1970:75 och det upprepades i propositionen 1972:111, där det av det föredragande socialdemokratiska statsrådet uttalades att huvuddelen av de offentliga investeringarna och i stor utsträckning även de lokalpolitiska stödåtgärderna borde koncentreras till primära och regionala centra. Det innebar att flertalet av kommunerna i glesbygden icke skulle komma med i den välviljan. Det här uttalandet fick vid det tillfället stöd av såväl folkpartiet som moderaterna. Detta har medfört att flertalet inlandskommuner och kustlandsbygdskommuner i Norrland och även i vissa andra delar av vårt land nu kommit i ett läge där man har en hög andel äldre och få yngre. Födandet har gått ner rent katastrofalt. I klartext betyder det att om det inte nu vidtas mycket kraftfulla åtgärder, så kommer det att braka ihop för många av de här kommunerna under 1980-talet. Därför är den regionalpolitiska debatten mycket angelägen. Folk blir nämligen inte hur gamla som helst. Flyttar man bort ungdomen, är grunden borta för en hygglig utveckling. Det som behövs är en så kraftfull politik att vi får en viss återflyttning till den hälft av Sveriges areal som har berörts av utflyttningspolitiken. Regionalpolitiken från 1972 gäller i stort sett fortfarande i fråga om medlen, dock har vissa förbättringar tillkommit t.ex. när det gäller kommunala industrihus och regionala utvecklingsfonder, dvs. en ny och positivare syn på småföretagens utveckling. Nu visar det sig att småföretagen börjar få en viss framtidstro. Det gör att det här tillskottet som tilldelades vissa län börjar att ta slut,t.ex. i Västerbottens län. Därför behövs ytterligare medel under löpande budgetår och stora pengar för de kommande två budgetåren. Landstingsförbundet har ringt runt till de olika fonderna och då kommit fram till att om man skall jobba offensivt behövs det 700 milj.kr. för de närmaste två budgetåren. Vi vet från den budgivning som alltid pågår inom regeringskansliet att det inte alls är siffror i den storleksordningen som diskuteras. Jag ser det som så, att det är en viktig regionalpolitisk åtgärd att de olika regionala utvecklingsfonderna, inte minst inom de norrländska länen, får erforderliga medel. Det gäller ju i huvudsak lånemedel, och man betalar ränta med 4 926 över diskontot. Rolf Wirtén berörde i sitt svar 1976 års beslut och sade att vi då uppnådde en bred enighet. Jag vet inte vad han menar med begreppet bred enighet, dvs. om han avser total enighet eller majoritet. Beslutet innebar emellertid en viktig kursändring som avsåg politiken på sikt. Vikten av inomregional balans betonades. Riksdagen ansåg att stora orter inte får växa på de mindre orternas bekostnad. Om inte detta skall bli fallet, måste man satsa på en ökad sysselsättning inom de mindre orterna, som i dag har den sämsta sysselsättningen. Att resonera så är någonting helt annat än att säga att vi skall hjälpa folk att flytta ifrån orter som har problem, såsom statsministern sade i den allmänpolitiska debatten. Det är de små orterna som har problem och som inte tål ytterligare avfolkning. Hjälper man inte de små orterna, uppstår en situation som den i Sorsele och som är på väg i många andra kommuner av medelstorlek. Det är en på sikt helt ohållbar politik, herr regionalpolitiskt ansvarige minister. Regionalpolitiken har hittills nästan uteslutande berört den tillverkande industrin. Men den sektorn har minskat under hela 1970-talet. Jag vill dock säga att den sektorn är mycket viktig och att det blir en utveckling i de områden av vårt land som har en låg sysselsättningsgrad inom den tillverkande industrin. Den offentliga sektorn är den sektor som har kommit med de nya arbetstillfällena. Mellan åren 1971 och 1976 ökade den offentliga sektorn med 270 000 nya arbetstillfällen. Det blir 45 000 nya jobb per år, varav ca 10 000 beror på utvecklingen mot deltidsarbete. Den prognos som upprättades 1977 för åren 1977-1981 talar om 170 000 nya offentliga jobb, och till detta kan sedan läggas vad en utveckling mot deltidsarbeten ger. Det gör att om prognosen blir verklighet så kommer man upp i samma storleksordning som man haft hittills under 1970-talet. Det måste till en utomordentlig medvetenhet i det politiska beslutsfattandet på alla nivåer, framför allt inom den offentliga sektorn, om vi skall kunna ha kvar ett livskraftigt Sverige i sin helhet. Den sektorsplanering som utförs av centrala ämbetsverk och affärsverk går ofta tvärtemot de regionalpolitiska strävandena. Detta ställer naturligtvis till stor oreda och ger en ogynnsam utveckling. På detta område har regeringen ett mycket stort ansvar. Därför ställer jag frågan: Finns den medvetenheten och viljan i denna regering, Rolf Wirtén? Rolf Wirtén har nyligen haft en chans när det skulle lokaliseras en ny central stiftelse för skyddat arbete. Hans beslut blev Botkyrka. Det var inte bättre när vi fick beslutet om fraktstöd, som ju framför allt gäller Norrland. Administrationen för fraktstödet, dvs. att räkna procent på fakturor m.m., är ett jobb som man mycket väl hade kunnat lägga till Sorsele, om man så velat. Omedvetenheten hos den socialdemokratiska regeringen var då sådan att även den administrationen förlorades till Stockholm. Det fattas årligen massor av sådana här omedvetna beslut. Eller kan besluten vara medvetna? Vill man i grunden en koncentration, då är besluten medvetna. Om vi skall få Sverige i en bättre regional balans, måste det till en helt annan medvetenhet när det gäller att fördela de nya offentliga jobben. Jag kommer så till det som gjort mig särskilt orolig och som gjort att jag tagit upp den här debatten. Statsministern och även andra företrädare för regeringen kan naturligtvis i hastigheten uttrycka sig litet slarvigt. Men det har förekommit litet för mycket av sådant. Senast refererades i onsdags i DN att Erik Huss såg mycket positivt på den flyttningspolitik som funnits under 1950 och 1960-talen och att han talade för en ytterligare ökad rörlighet. Hans positiva erfarenheter hänför sig kanske till Stockholm och Göteborg. Men jag vet att när man talar om en ökad geografisk rörlighet, talar man inte om att flytta från Stockholm och Göteborg till de norrländska kommunerna, utan det är hela tiden underförstått en rörelse i motsatt riktning. Därför vill jag ställa frågan: Är det fråga om en rörelse mot Norrlandslänen eller en rörelse från de kommuner som i dag är halvt dräpta när man talar om en rörlig arbetsmarknad? Detta är en avgörande fråga. Sedan vill jag beröra några åtgärder som regeringen kan vidta på kort sikt. Norrlandsfonden har snart slut på sina pengar, som skulle räcka till den 1 juli 1979. Dessa pengar har gjort mycket för sysselsättningen i Norrland. Fonden bör på tilläggsbudget få et antal miljoner kronor för att kunna jobba positivt och offensivt. Själv håller Rolf Wirtén i de pengar som går till AMS. Det rör sig i dag om stora pengar. Men AMS-arbetena har fått en litet annan inriktning, som inte är bra för de norrländska länen. Det gäller i huvudsak beredskapsarbeten på tjänstesektorn. Men vi behöver också, även om det blir dyrare per jobb, pengar till mera strukturella investeringar, till vägnätet, industrihus m.m. Pengar till sådant fick vi tidigare via AMS-medel i en helt annan utsträckning än i dag. Dessa medel är långsiktiga, och därför menar jag att det egentligen är en bättre arbetsmarknadspolitik att betala ut medel till sådant än att föra en politik som bara tar sikte på den rena tjänstesektorn. Det talas nu om att konjunkturen i Sverige håller på att vända. Vi vet att man till vissa områden av vårt land där det är brist på arbetskraft värvar personal. Det sker uppe hos oss, och det sker också i Finland och andra länder. Vi har en etableringsdelegation, som lyder under industridepartementet och som har till uppgift att hålla kontakt med de 150 största företagen. Det är mycket viktigt att den nu under uppåtgående konjunktur börjar jobba ordentligt för att föra ut filialer och nya företag till de orter som bäst behöver ny sysselsättning. Hittills har man inte fått blanda pengar från investeringsfonder och lokaliseringspolitiska medel. Men det borde vara en lätt sak för regeringen att fatta ett sådant beslut, ett beslut för de sämst ställda delarna av vårt land. När det nu börjar vända bör regeringen också vara positiv till offertprincipen då Åke Larssons delegation nu skall ut och jobba aktivt i företagen. Sedan vill jag ta upp en annan sak som tillhör budgetdepartementet, men skall man lyckas regionalpolitiskt, måste alla departement jobba i samma riktning. Budgetdepartementet skall framlägga en proposition om skatteutjämningsbidrag. Det bästa vi kan göra för regionalpolitiken är att lägga på några regionalpolitiska procent som berör de norra länen och framför allt de sämst ställda kommunerna där. Det ger mycket snabbt goda resultat med nya jobb och en utbyggd service. Jag har redan talat om de regionala utvecklingsfonderna. Jag vädjar om att de får bli ett offensivt instrument inom regionalpolitiken, att de får erforderliga pengar och rätt att agera. Vi talar också om alternativa energikällor. Det finns i dag projekt i Norrland som är startklara. Jag hoppas att Rolf Wirtén som regionalpolitisk minister ser till att den typen av energiproduktion kommer i gång i Norrland och framför allt i Norrlands inland. Sysselsättningsutredningen och turistberedningen har berört turismen. Jag vill för min del säga: Bedöm turistutvecklingen också i det regionalpolitiska perspektivet! För kombinationssysselsättningarna jordbruk, skogsbruk, handel och turism ställdes 15 milj.kr. till förfogande i den Anders Dahlgrenska propositionen. Enligt rapporter efterfrågas så mycket pengar att detta belopp inte alls räcker till. Detta berör den verkliga glesbygden, och därför måste det fyllas på. Det allra viktigaste — på detta område har regeringen bollen — är en målinriktad decentralisering av befogenheter och resurser inom statsförvaltningen. Samma diskussion behövs också inom landstingsvärlden. Det är inte bara statsförvaltningen som syndar i de regionalpolitiska ställningstagandena. De här förslagen är inte nya, men de är viktiga. I de fyra nordligaste länen håller landstingen och länsstyrelserna på med olika inlandsprojekt. Det finns många uppslag. Där har man kommit fram till, när man nu vill gå till skott, att sektorisering, detaljreglering och toppstyrning är rätt besvärande. Skall man lyckas inom regionalpolitiken, måste det till en större samverkan och flexibilitet. Man måste få jobba decentraliserat eller under länsdemokratiska former. Rolf Wirtén har berört sysselsättningsutredningen och dess regionalpolitiska förslag. Allteftersom tiden har gått och man sett vad som händer, är jag övertygad om att det förslag jag själv stått bakom behöver ytterligare förbättras. När beslut så småningom skall fattas vädjar jag framför allt om att man inte skall minska på differentieringen i förslaget. Det är minimum av vad som behövs för att rädda inlandskommunerna. Sysselsättningsutredningen håller tyvärr fortfarande på — den borde ha varit klar med de näringspolitiska delarna. I förslaget till regionalpolitik nämns en utjämning av teletaxorna i ett å två områden i riket. Där nämns att det bör vara samma pris i hela landet på teledatasystemnätet som är under uppbyggnad. Det är utomordentligt viktiga saker. Det skall läggas fram en proposition om transportstödet när som helst, om den inte redan är framlagd, åtminstone meddelades det i utredningen. Det är också en viktig sak som jag hoppas Rolf Wirtén är med och bevakar — även om det inte är hans departement så tillhör det regionalpolitiken. Jag vill avslutningsvis säga att jag hoppas att de uttalanden som gjorts av olika företrädare för regeringen har varit tillfälliga och har skett litet hastigt och, när saker och ting på allvar skall diskuteras, att vi får en bra regionalpolitik som framför allt hjälper de sämst ställda kommunerna.

Herr talman! Jag vill göra en kommentar till det sagda och till svaret. Mycket av det som i dag kallas regionalpolitik och som vi så ofta debatterar skulle ha varit enklare och delvis onödigt, om de ansvariga för vårt lands ekonomi och välfärd haft en annan insyn under de 30 år som gått efter det senaste världskriget och haft en bättre kunskap om landets struktur. I synnerhet gäller det den del av vårt land som heter Norrland och där vi har en stor del av det som nu kallas stödområde. Jag menar att hänsynen till landet som helhet, till glesbygden och i synnerhet till det som ligger i norr var obefintlig — man skyndade att bygga i och främja de mest centrala, de sydliga och de västliga delarna samt Storstockholmsregionen utan att väga in andra synpunkter än närhet till hamn, världsmarknad, goda kommunikationer som då var befintliga osv. Det kanske är förklarligt, för om man ser på listan över regeringsledamöter under den tiden finner man att det var skåningar och sydsvenskar i allmänhet. Det är i dag vi ser resultatet. Flyttvågen, som Börje Hörnlund har berört, var en katastrof för norrlänen, och decentraliseringens tanke som så småningom framkom och hävdades har i praktiken inte betytt så mycket. Jag kan ta ett exempel.

Det är bittert att ett sådant län skall kallas stödområde, vara krympling med behov av kryckor eller bår. Det är en sak att vara efterklok, men industriministern bör lära av det som hänt och söka råd från just dem som bor ute i länen och kan problematiken inifrån, och lägga så mycket som möjligt av planering och beslut på annat håll än i kanslihuset eller där andra centrala organ arbetar. Då det gäller statlig verksamhet kan jag nämna några exempel. Man plockade bort telefonväxlar, lade ned stationer vid SJ och postens arbetsplatser av olika slag. Allt det var statlig verksamhet, och en stor del av det som kom i stället förlades centralt i tätorterna. Men ingen ersättningssysselsättning kom bygderna till del, och obalansen i service blev också stor. En privat arbetsgivare anses i dag vara pliktig att skaffa ersättningssysselsättning, och då bör även staten vara det. Jag har ett exempel som är aktuellt just i dag i min hemkommun Vännäs, som har SJ som huvudarbetsgivare. Enligt SJ:s planering kommer Vännäs att nu förlora en del sysselsättningstillfällen på grund av att viss verksamhet skall förläggas till Umeå. Jag missunnar inte Umeå att få arbetstillfällen, men det är en underlig politik som förs alltfort. Slutligen: Varför inte ge företagen i de energirika länen nettopris på elström, på kraft? Energi som framställs i området och som inte behöver långa och för landskapet skadliga ledningar kunde sänka kostnaderna för många företag. I det svårt drabbade Norrbotten skulle ett sådant system kunna gälla för exempelvis kraft från Luleälven, och regionen skulle kunna bli attraktiv för företagsamhet som skräms av andra kostnader. Detsamma skulle kunna gälla för Umeälven i den mån Vattenfall har kraftkällor där. Man talar ju om en vändpunkt till det bättre — Börje Hörnlund har varit inne på det — och det är angeläget att se till att en förbättring börjar där den bäst behövs. Börje Hörnlunds fråga rör regioner där svårigheterna är som störst. Lägg verksamhet där och rådfråga folk där — det är deras råvaror och deras energitillgångar som berörs. Det kanske inte är så självklart att vi får den breda uppslutning som statsrådet talade om, ifall regeringen inte lyssnar noga på dem som arbetar där problemen finns. Det har talats om republiken Jämtland, och det var kanske skämtsamt. Men det har också sagts att om man skulle skära av vårt land norr om Dalälven och låta det som finns av tillgångar i norr utnyttjas av dem som bor där, så skulle det bli svårt för dem som bor i övriga Sverige. Det är inte Rolf Wirténs fel att det blivit som det är, men jag hoppas att han som arbetsmarknadsminister noga skall överväga möjligheterna att i regionalpolitiska frågor tänka på var resurserna finns i vårt land.

Herr talman! Börje Hörnlund sade att mitt svar var kort och att det inte var klargörande. Jag medger att det är kort och att det kanske inte svävar ut över alla de områden som Börje Hörnlund gärna ville bjuda upp till dans på i dag. Men som framgår av svaret förestår en regionalpolitisk debatt i samband med att regeringen lägger fram sitt förslag. Det kommer att vara baserat på en rad utredningar. Vi har ett rikt material att arbeta med, och det är f. n. ute på en remissomgång. Det ligger då i sakens natur att detta inte är tillfället att ta upp den breda regionalpolitiska debatt som Börje Hörnlund vill ha. Den får komma senare. Det är, herr talman, helt omöjligt att gå in på alla de frågor som Börje Hörnlund nu tagit upp och som han bedömer som viktiga från regionalpolitisk synpunkt. Jag delar i och för sig helt hans uppfattning att det är viktigt att de trafikpolitiska, skattepolitiska och andra frågor som han nämnde hör hemmaii detta frågekomplex. Men det går inte att i en interpellationsdebatt ge sig in på alla dem, utan jag får försöka begränsa debatten till det som jag för dagen finner vara relevant att diskutera. Jag vill då gärna återkomma till frågan om vad som enligt Börje Hörnlund har hänt sedan vi i oktober fick en ny regering. Mot bakgrund av en del uttalanden av statsministern och andra i den nya regeringskretsen försöker Börje Hörnlund hävda att det har inträffat något nytt. Men så är det inte, Börje Hörnlund. Vi fortsätter i det här avseendet samma politik som förts av trepartiregeringen. Börje Hörnlund åberopade riksdagsbeslutet från 1976 som något av ett föredöme, och han ser betänkandet som låg till grund för beslutet som något riktningsgivande. Mot den bakgrunden är det kanske på sin plats att jag här från talarstolen påpekar att jag själv hade huvudansvaret för detta betänkande såsom ordförande i arbetsmarknadsutskottet, och jag ledde majoritetsskrivningen i utskottet vid det tillfället. Jag tycker därför att mycket av det som Börje Hörnlund här försöker kritisera faller tillbaka på den utgångspunkt han själv har valt. Jag vill också bemöta det som har sagts här när det gäller rörligheten på arbetsmarknaden. Det finns anledning att i det sammanhanget ställa en motfråga: Menar verkligen Börje Hörnlund att ett industrisamhälle som vårt som upplevt så många strukturkriser som det faktiskt varit fråga om under ett antal år skulle kunna fungera utan rörlighet på arbetsmarknaden? Skall inte samhället i en situation då det uppstår svårigheter för människor genom att en industri inskränker eller rent av lägger ner sin verksamhet biträda med rättmätig hjälp vid en flyttning mellan branscher eller mellan geografiska områden? Jag hoppas verkligen att Börje Hörnlund inte lever med den filosofin. Den skulle cementera hela den svenska arbetsmarknaden och göra den så stel och omöjlig att man helt toge bort de tillväxtkrafter som vi väl ändå vill ha i det svenska näringslivet och den svenska ekonomin. Hela detta resonemang är omöjligt att föra. Det måste finnas en rörlighet, och de människor som tvingas till förflyttningar på arbetsmarknaden bör få hjälp av samhället. Det var f. ö. någonting som också skedde under trepartiregeringens tid, som för Börje Hörnlund framstår som det lyckligaste av allt i det parlamentariska livet i Sverige under senare år. Jag har ingen anledning att kritisera trepartiregeringen och har inte heller gjort det, men det var vad som hände även under den perioden. Viktigast är naturligtvis att man ser det här tvåsidigt. Det är inte bara den delen som skall finnas i en väl fungerande arbetsmarknad. Man skall också ha en sådan aktiv näringspolitik som Börje Hörnlund talar för. Det gäller att satsa regionalpolitiskt på småföretagsamhet — som Börje Hörnlund särskilt underströk — men man måste också stödja de större företagen, serviceföretagen och den offentliga sektorn över huvud taget, vilken spelar en viktig roll regionalpolitiskt. Den aktivare regionalpolitiken skall kombineras med rörligheten på arbetsmarknaden. Har man det greppet finns det inte plats för någon kritik i det avseendet. Därför vill jag tillbakavisa Börje Hörnlunds resonemang på den punkten. Från min sida finns det inget annat än en positiv vilja att satsa på den här aktiva regionalpolitiken, men vi får återkomma till de nödvändiga förbättringsåtgärderna efter det riksdagsbeslut som vi hoppas kan fattas under 1979. Av Börje Hörnlunds exempel vill jag gärna ta upp satsningen på glesbygden. Börje Hörnlund tog det konkreta exemplet Sorsele. Att lägga fram Vindelälvspaketet är väl ett gott bevis på den nya regeringens vilja. Min företrädare arbetade länge med denna fråga, men han hade tyvärr inte någon vilja att satsa hårt på den här punkten. Nu har det skett och medel har anslagits. Jag tror därför att Sorsele från min synpunkt var ett bra exempel. Herr talman! Jag skall för dagen begränsa mig till de här synpunkterna. Får jag bara avslutningsvis notera det intressanta i Börje Hörnlunds inlägg att han var på väg bort från det ansvar han visat i sysselsättningsutredningen. Jag vet inte riktigt vad det var för avsikt med uttalandet att det nu måste till ytterligare åtgärder och en ytterligare differentiering. Står inte Börje Hörn lund fast vid de förslag som sysselsättningsutredningen i stor enighet har lagt fram? Det vore intressant att få veta hur det förhåller sig med detta.

Herr talman! Jag förutsätter att Rolf Wirtén står fast vid att han vill ha en god regionalpolitik. Men jag ville med mitt anförande säga att det även i andra departement än i arbetsmarknadsdepartementet fattas en hel del beslut som berör regionalpolitiken. Vi skulle kanske slippa en del uttalanden av det här aktuella slaget — som jag tror att alla norrlänningar tar mycket illa vid sig av — om regeringen i sin helhet skulle diskutera de svåra regionalpolitiska problemen vid ett regeringssammanträde. I frågan om rörligheten vill jag säga att vi nu får uppleva att olika företag, bl.a. i Göteborgsområdet, söker arbetskraft i Norrland. Med tanke på den diskussion som ofta förs här i kammaren om hur besvärligt det är med sysselsättningsläget i den delen av landet skulle man önska att de behoven i första hand klarades genom en yrkesmässig rörlighet. Rolf Wirtén tycker att jag har tagit i litet extra i den här debatten. Att jag gjort det kanske beror på att jag känner mig så starkt medveten om att de kommande fem årens satsningar kommer att bli i hög grad avgörande för stora delar av det inre stödområdet och det allmänna stödområdet liksom, i mindre utsträckning, för vissa grå zoner. Man har nämligen där nått en punkt där man inte orkar mycket längre. Detta har ERU sagt, på sitt sätt, och forskare vid Umeå universitet har för sin del precis lika klart givit uttryck för samma uppfattning. Dessa områden har inte råd att förlora mera ungdom.

Ett bra exempel på vad detta kan ge är televerket, där man vid en organisationsöversyn, som vi i sysselsättningsutredningen har studerat, sade sig att man skulle flytta ut 450 centrala jobb. I stället skulle lika många skapas lokalt. Det visade sig då att det bara behövdes 225 jobb lokalt. Man fick alltså en ökad effektivitet genom en decentraliserad beslutanderätt. Den nuvarande regeringen talar liksom den föregående gjorde om att avbyråkratisera samhället. Ett bra sätt är att flytta ned besluten och därmed också befattningshavarna — och det kan man göra utan att behöva utöva något större tvång. Det är inte svårt att på en femårsperiod minska antalet anställda vid de centrala verken med 10 000 personer och i stället lägga ut beslut på länsplanet och på kommunerna. Det kan ske genom naturlig omställning, utan tvång. Det finns naturligtvis också anställda vid centrala verk som gärna tar ett arbete ute i landet. Rolf Wirtén tog upp glesbygden och Vindelälvspaketet. Jag talade med Nils Åsling om detta så sent som i augusti, och jag upplevde då att bekymren i första hand fanns på budgetdepartementet. Det finner jag inte heller särskilt uppseendeväckande, eftersom de flesta ministrars bekymmer ligger på budgetplanet. Med de budgetunderskott som förekommer kan självfallet en och annan diskussion där komma att ta sin tid. Jag tänker inte smita ifrån mitt ansvar. Om man vid klassificeringen av länen näringslivsmässigt på rätt sätt utnyttjar de sex stödområdesklasserna, får man den behövliga differentieringen. Om så inte sker, kommer det att bli så attraktivt att utveckla sig i de allra största orterna att de mindre inte klarar sig. Jag vill vädja till Rolf Wirtén att beakta detta när han framlägger sina förslag. Jag kanske i annat sammanhang får tillfälle att ge uttryck för min direkta syn på dessa frågor. Om det är så att det i detta sammanhang har förekommit en del förflugna uttalanden men att Rolf Wirtén ändå, som han sagt här i dag, har en god vilja på detta område, tackar jag för min del för den debatt som här har förts.

Herr talman! Jag har redan sagt att det inte var några förflugna uttalanden, utan det var uttalanden som visar att vi måste ha både en aktiv regionalpolitik och en rörlighet på arbetsmarknaden. Annars får vi inte den dynamik som behövs i svenskt näringsliv. Det var den frågan som jag ställde till Tore Nilsson. Han vill för sin del erkänna att det behövs en rörlighet mellan branscher. Det är vackert så, men tydligen får det i Tore Nilssons tankevärld icke förekomma någon geografisk rörlighet, och det tror jag är en omöjlig filosofi att driva. Jag hoppas det inte riktigt var avsikten med Tore Nilssons inlägg. Det är några saker som jag skulle vilja ta upp igen med anledning av att Tore Nilsson nu har berört något som egentligen var Nils G. Åslings ursprungliga tanke, nämligen att det inte är några svårigheter att flytta ut 10 000 personer från centrala ämbetsverk till regioner och kommuner. Jag har i och för sig samma funderingar kring detta — man kan decentralisera på det sättet genom att ta ut funktioner. Men därifrån till att säga att detta är något som är mycket lätt att åstadkomma tror jag steget är rätt långt, Börje Hörnlund. Det här kräver nog ett rätt ordentligt utredningsarbete, innan man vet att man kan få utflyttning av funktioner till regioner, men jag ställer gärna upp på den modellen. Däremot har jag litet svårare att förstå den kritik som Börje Hörnlund försökte föra fram i sitt förra inlägg, nämligen att det var fel att man förlade nu befintlig verksamhet till Botkyrka. Riksdagen har ganska klart redovisat i sina ställningstaganden att befintlig verksamhet skall man i fortsättningen inte flytta ut, utan skall det ske en decentralisering av den centrala statsförvaltningen får det bli i form av nya ämbetsverk enligt den modell som vi nyss har enats om är tillämpbar, dvs. att ta ut funktioner. När det gäller den centrala stiftelsens lokalisering till Botkyrka så är det ändå så, Börje Hörnlund, att av det hundratal personer — det kanske blir drygt 110 —-som skall vara verksamma där, så finns redan i dag ett 70-80-tal i AMS, dvs. i statlig verksamhet. De skulle då flyttas över från den offentliga sektorn till ett område reglerat av ptk-avtal. Man har inte den situation som vi hade vid den tidigare utflyttningen av ämbetsverk, där statstjänstemän skulle flyttas med oförändrade anställningsförhållanden. Det var svårt nog. Det här skulle bli näst intill omöjligt att klara inom den tidsram som vi här i riksdagen för något år sedan har bestämt att klara den skyddade verksamheten, alltså fram till den 1 januari 1980.

Det är alltså en decentraliserad verksamhet i stor skala, där man skulle ha den regionala ledningen ordnad just på det sätt som Börje Hörnlund vill plädera för, nämligen att varje län har 30-40 personer i den regionala ledningen. Detta skall då ställas i förhållande till det antal som jag nyss nämnde, 110 personer, i den centrala stiftelsen. Jag kan alltså konstatera, Börje Hörnlund, att riksdagens intentioner faktiskt har följts när det gäller lokaliseringen av de centrala stiftelserna. Får jag också, herr talman, säga att det är ett oerhört expansivt resonemang som Börje Hörnlund för. Det är väl i och för sig vackert att man vill satsa si och så många tiotal och rent av hundratal miljoner på den ena eller den andra verksamheten — det må vara utvecklingsfonder eller något annat — för att stimulera näringslivet. Men det måste också finnas ett ansvarstagande för den totala budgeten. Jag tror ändå att också Börje Hörnlund måste inse att skulle man springa ifrån det ansvaret, skulle det bli en inflationsutveckling, som skulle allvarligt försämra möjligheterna för svenskt näringsliv att fungera på hemmamarknad och på exportmarknad. Självfallet kommer vi i regeringen, när vi skall ta ställning till den regionalpolitiska propositionen, att göra just så som Börje Hörnlund förutsatte: gå igenom allt detta för att få den helhetssyn som krävs för att vi skall kunna nå bästa resultat. Men vid den tidpunkten är vi icke ännu, och den debatten får därför anstå till dess.

Herr talman! Jag tackade visst för mig litet för tidigt. Det är riktigt att Nils Åsling för sin del medvetet ville ta itu med besluten att flytta befattningarna närmare människorna, men sysselsättningsutredningen var faktiskt också enig på den punkten, så det är bara att ta itu med detta. Rolf Wirtén kommer tillbaka till rörligheten på arbetsmarknaden, men jag kan för min del tyvärr inte tolka honom på något annat sätt än jag gjort, eftersom jag vet att man har oerhört svårt att resonera om rörlighet i någon annan riktning än till de stora städerna så är det bara för de små kommunerna att huka sig. Centrala stiftelsen för skyddat arbete vill jag också säga någonting om. AMS har 800 centralt anställda och begär ständigt ytterligare resurser för arbetsvård. Jag vet att hela centrala verk har flyttats och att större delen av personalen där kanske har omplacerats vid olika statliga organ. Jag tror att man mycket bra har kunnat klara placeringen av de människor som finns inom AMS. Om jag har rätt förstått syftet med den centrala stiftelsen, är det exportaffärer och liknande saker som anses viktigast, och sådant har AMS också sysslat med. Men jag tror ändå att det finns väl så goda erfarenheter på annat håll än inom AMS; det vill jag klart säga. Sedan talade ni om 110 man, men de båda kommunförbundens representanter har sagt: Begränsa er till 50! Där gäller det praktisk regionalpolitik. Om man låter bli att detaljstyra och i stället har vissa viktiga centrala funktioner samlade, kan kanske 60 av de 110 jobben hamna ute i länen, varvid man får dem närmare sin egen verksamhet. — Jag förstår att detta ännu inte är berett på regeringskansliet, men jag vill ändå tala om hur vi har resonerat i den här frågan. Rolf Wirtén tycker att jag verkar expansiv. Ja, man kanske anser sig ha råd med miljarder åt olika håll, men ett par tre hundra miljoner kronor ytterligare i lånemedel — som man får ränta på — till de regionala utvecklingsfonderna, som skapar fasta och riktiga jobb, kanske man inte anser sig ha råd med. Det är då som jag menar att man har hamnat fel, eftersom man ju får betala motsvarande eller större belopp via AMS, i form av arbetslöshetsförsäkring, eller via socialförsäkring i form av förtidspensioneringar m.m. Sysselsättningsutredningen har också undersökt möjligheterna till arbete åt handikappade. Om man tar hänsyn till merbetalningen vid en anställning kontra de pengar en pensionering kostar visar det sig att produktiviteten inte behöver vara särskilt hög för att det sammantaget skall vara en god insats att sysselsätta människor, och framför allt är det mänskligt. Avslutningsvis tror jag för min del helt och fullt att det bästa man kan göra är att flytta kapitalet till människorna och icke människorna till kapitalet.
Herr talman! Med anledning av Börje Hörnlunds uppgift att 50-60 personer skulle ingå i den centrala stiftelsen vill jag bara påpeka att antalet, under det år jag har följt arbetet, aldrig har legat under 100. Om Kommunförbundet har någon annan uppfattning har den inte redovisats för regeringen. Får jag bara notera att för denna verksamhet med 27 000 personer finns ett centralt huvud på 110 tjänstemän. Det är en mer decentraliserad verksamhet än jag tror Börje Hörnlund kan hitta i något annat sammanhang.

Därför tror jag att Börje Hörnlund skall vara litet försiktig med att tala om de senaste två åren som en framgångsrik period i det här hänseendet. Där har det verkligen varit problem. Får jag också om AMS-pengarna säga att vi framför allt satsat på att få fram tjänster och arbetstillfällen. Det är viktigare än att göra kapitalinsatser av olika slag. Det ger mindre jobb. Beredskapsjobben skall vara till för att ge människor sysselsättning, och då menar vi att den verksamheten är den mest värdefulla. Det innebär icke, Börje Hörnlund, att vi avstått från att bygga vägar och göra andra viktiga investeringar av det slag Börje Hörnlund nämnde. Det viktiga är ändå att skapa jobb, och det är det som varit det riktningsgivande när bidragen lades om till beredskapsarbeten för något halvår sedan.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig dels när regeringen tänker vidta åtgärder för att totalförbjuda import och användning av asbest, dels om regeringen kommer att vidta åtgärder för att alla arbetare som i sitt yrke utsatts för asbest får genomgå grundliga läkarundersökningar, dels vilka åtgärder regeringen kommer att vidta med anledning av att det enligt Lars Ove Hagbergs uppfattning nu skulle vara belagt att kadmium har cancerframkallande egenskaper. Frågan att genom lagstiftning förbjuda användandet av asbest har tidigare vid flera tillfällen diskuterats i riksdagen. Riksdagen har också tagit ställning mot en sådan lagstiftning eftersom det ansetts otillfredsställande med ett förbud som måste förses med långtgående dispensmöjligheter för de fall då ersättningsmaterial för asbest inte finns. Socialutskottet har framhållit att det i fråga om andra hälsofarliga varor visat sig vara möjligt att nå goda resultat genom tillämpning av arbetarskyddslagstiftningen i förening med noggrann kontroll från arbetarskyddsmyndigheternas sida. Denna väg borde väljas också beträffande asbest. Arbetarsskyddstyrelsen utfärdade år 1975 nya asbestanvisningar som efter hand har kompletterats. Grundregeln i anvisningarna är att asbest om möjligt inte skall användas i arbetslivet utan ersättas med någon icke hälsofarlig eller mindre hälsofarlig vara. Grundregeln har kompletterats med dels förbud att använda produkter som innehåller blå asbest, dels förbud att tillverka eller använda vissa produkter som innehåller asbest. Inskränkningarna i användningen av asbest har medfört att såväl tillverkningen som importen av asbest drastiskt har minskat under senare tid. Numera används asbest främst vid tillverkningen av vissa rör och vid tillverkningen av bromsbelägg. När det gäller dessa produkter pågår f. n. utvecklingsarbete för att finna ersättningsmaterial. Arbetsmiljölagen, som trädde i kraft den 1 juli i år, ger ökade möjligheter att kontrollera användandet av farliga ämnen i arbetslivet. Med stöd av den nya lagen pågår f.n. inom arbetarskyddsstyrelsen arbete med nya och ännu strängare asbestföreskrifter. Avsikten är att föreskrifterna på sikt skall komma att fungera som ett totalförbud. Jag vill också nämna att produktkontrollnämnden har utarbetat ett förslag till kungörelse, enligt vilket asbest och vissa asbesthaltiga produkter klassas som gift eller vådligt ämne. En kungörelse med denna inriktning skulle innebära att användning av asbest utanför arbetslivet blir underkastad samma strikta reglering som inom arbetslivet — något som jag uppfattar som synnerligen angeläget. Mot bakgrund av de omfattande insatser som gjorts finns det enligt min uppfattning ingen anledning att nu vidta några ytterligare åtgärder för att förbjuda import eller användande av asbest. När det gäller frågan om möjligheten att få genomgå läkarundersökning för dem som varit verksamma i arbetsmiljöer med asbestrisker vill jag framhålla att regeringen år 1976 beslöt att anvisa särskilda medel för sådan kostnadsfri hälsoundersökning. Ca 25 000 personer ansågs vara aktuella för undersökning. Fram till den 30 juni i år hade emellertid bara ca 10 000 personer blivit undersökta. Mot denna bakgrund beslöt regeringen i juni att medel för sådana hälsoundersökningar fick användas till slutet av juni 1979. Arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen har gemensamt informerat sjukvårdsstyrelserna och samtliga läkare om de fortsatta hälsoundersökningarna. För att nå ut till de människor som bör undersökas har annonsering också skett i dagspressen. Slutligen vill jag ta upp frågan om eventuella initiativ från regeringens sida med anledning av farhågorna att kadmium har cancerframkallande effekter. Det har sedan länge varit känt att kadmium är hälsovådligt och kan ge upphov till bl.a. njurskador. På senare tid har vissa undersökningar gjorts som visar att det kan finnas ett samband mellan kadmium och uppkomsten av cancer. Mot bakgrund av de dokumenterade kunskaper som redan finns tillgängliga om kadmiums skadliga effekter har arbetarskyddsstyrelsen i april i år utfärdat anvisningar och föreskrifter för arbete med kadmium och kadmiumhaltiga material. Anvisningarna träder i kraft den 1 januari 1979. Enligt huvudregeln i anvisningarna skall kadmium om möjigt ersättas med icke hälsofarlig eller mindre hälsofarlig vara. Då så inte är möjligt skall strikta bestämmelser följas. Arbetarskyddsstyrelsen har alltså vidtagit åtgärder för att förhindra att arbetstagare kommer i kontakt med kadmium. Dessa åtgärder kommer naturligtvis att följas upp genom kontrollinsatser från yrkesinspektionens sida. Jag anser det f. n. inte nödvändigt att ta några ytterligare initiativ på grund av de rön om kadmiums eventuella cancerframkallande egenskaper som på senare tid kommit fram. Jag vill dock försäkra att vi följer dessa frågor med stor uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Svaret ger ju inget nytt. Det är samma välvilliga svar som tidigare: försäkringar om att frågan skall uppmärksammas. Att frågan skall följas med stor uppmärksamhet är en annan variant av svar. Och det är samma sorts svar som vi fått på våra motioner och frågor sedan vpk 1972 motionerade om ett importförbud mot asbest. Det skall man då se mot bakgrund av att det praktiskt taget varje år sedan dess har kommit larm om asbestens farlighet och samband med cancer. Det är på grund av underlåtenhet från myndigheter och andra ansvariga att vidta åtgärder som asbesten fortfarande kan härja och vålla nya skador. Man vidtar heller inga åtgärder mot dem som brukar asbest — företag och deras ägare. Det är ju de som infört asbesten, och det är de som använder den i arbetslivet. Det är denna slappa lagstiftning som får bestämma när asbesten skall ut ur arbetslivet. Företagen har inget riktigt tvång på sig att ta fram ofarliga ersättningsprodukter. Det allvarliga är att trots att asbestens samband med cancer är belagt finns det fortfarande de som nonchalerar riskerna. Det är inte så allvarligt, det är överdrifter, det är asbesthysteri — detta är något av det som vi som deltar i denna debatt får höra. Denna nonchalans finns också när det gäller andra giftiga produkter och ämnen. Och det verkar som om svenska myndigheter och ansvariga lagstiftare är de sista att erkänna att det finns klara arbetsmiljörisker som har samband med sjukdom. Under lång tid har vi fått arbetsmiljöriskerna klargjorda för oss, samtidigt som ansvariga politiker och myndigheter slagit ifrån sig och tydligen ridit på den opinion som företräds av dem som vill nonchalera det hela. Men til syvende og sidst är det så, att om asbest och andra farliga produkter får härja fritt på arbetsmarknaden, kommer det att drabba dem som är ute i arbetslivet. Det är de som kommer att få betala med sina liv, med sjukdom eller med att gå för tidigt från sina arbetsplatser. Att läget är allvarligt visar nr 31 av fackförbundstidningen Byggnadsarbetaren. Tidningen tar på ledarplats upp hur de ekonomiska intressenterna i det här landet har tonat ner riskerna för asbest och hur t.ex. utredningen kring hälsotillståndet hos dem som arbetat vid Skandinaviska Eternit i Lomma saboterats. Den påvisar också att kapitalintressena inte drar sig för att på ett mycket allvarligt vis sätta sina egna intressen före arbetarnas hälsa. Tidningen kritiserar också i samma ledare det överslätande agerande som vissa forskare och myndigheter ägnar sig åt. Ledarkommentaren avslutas med följande mening: ”Tyvärr är asbesten bara en av otaliga produkter, som dagligen vållar skador, lidanden och för tidig död bland dem som arbetar med dem.” Det är en sanning som jag tycker att myndigheter och ledande politiker i ansvarig ställning skall fundera litet på inför den framtida lagstiftningen. Det som stod i Byggnadsarbetaren fick sin uppföljning i går när TV:s Aktuellt visade att Euroc sedan 20 år tillbaka vetat om att det fanns samband mellan asbest och cancer och att det i yrkesinspektionens arkiv i Malmö finns material som visar att detta samband var känt för berörda myndigheter och företag. Detta material är så allvarligt att LO:s jurister nu anser sig kunna gå till domstol och kräva skadestånd av företaget som har orsakat dessa arbetares lidanden på grund av asbest. Det finns också i materialet, vilket kom fram i TV:s Aktuellt, en brevväxling mellan företagsledare och kontakter i Amerika. Av denna framgår att man på ett tidigt stadium hade fått klart för sig att asbest har farlig inverkan. Trots detta har asbestens påverkan på arbetarna fortsatt. Vi från vänsterpartiet kommunisterna menar att det redan 1972, när vi väckte en motion om totalförbud mot asbest, var uppenbart att det enbart var en förbudslagstiftning som drastiskt och snabbt kunde få ner större delen av asbesthanteringen och asbestens verkningar. Vi anser att ett förbud måste rikta sig mot importörer av asbest och asbesthaltigt material, eftersom det i övrigt är meningslöst att förbjuda den asbest som redan finns i landet, på väggar o. d. Det dispensförfarande som kan bli nödvändigt måste enligt vår mening vara ytterst restriktivt. Dispens får endast lämnas i sådana fall där importören kan föreskriva hur hanteringen skall gå till och hanteringen har godkänts av berörd fackförening och av yrkesinspektionen. Men arbetsmarknadsministern tillbakavisar, som jag ser det, återigen ett sådant tillvägagångssätt. I svaret säger arbetsmarknadsministern att den väg som man nu har gått fram har givit goda resultat med andra hälsofarliga varor. Han hänvisar då till socialutskottet, och rider på dess uttalanden. Men totalt på arbetsmarknaden har den lagstiftning som vi har i dag inte givit några framgångsrika resultat. Fortsätter man att titta på det svar som arbetsmarknadsministern ger mig kommer man till kärnfrågan: När skall ersättningsmaterial komma fram? I svaret finns bara en from förhoppning; det sägs att det f. n. pågår utvecklingsarbete för att finna ersättningsmaterial. Det är en vals som gått vidare. Men när kommer ersättningsmaterial? Vilken press finns det på dem som använder asbest i dag? Det är sedan egentligen en logisk kullerbytta som kommer när arbetsmarknadsministern beskriver de asbestföreskrifter som skall komma. De skall innebära totalförbud. Men varför då inte föreskriva totalförbud nu och vända på utvecklingen, ställa krav på dem som använder asbest om att komma fram med ersättningsmaterial? Det har talats om detta länge nu — länge nog. Att arbetare inte går och undersöker sig trots att det ställts medel till förfogande — det skulle gälla 25 000 personer — vill jag till viss del skylla på att myndigheter har gett fritt spelrum för dem som velat nonchalera riskerna med asbest. Det kommer fram om vi ser på exempelvis byggnadsarbetarna och deras tidning, man har intervjuat byggnadsarbetare ute i produktionen om varför de inte gått på den här undersökningen. De har fått för sig att det här med asbest bara är tjafs. Och varför? Jo, därför att myndigheterna inte tagit frågan på allvar utan gett efter för detta resonemang om asbesthysteri. Det har fått till följd att många av dem som borde undersökas nonchalerar den här frågan i dag. En byggnadsarbetare som intervjuats har gått på denna undersökning och fått besked om att han har en godartad dammlunga. Han blir naturligtvis oroad, och det kommer allt fler att bli. Men kärnpunkten är varför man inte följer upp frågan. Här gäller det de bristande resurser som finns i dagens läge men också den diskussion som myndigheter och ansvariga politiker har åstadkommit — att man inte tagit asbestvarningarna på allvar. Kadmium är ett annat ämne som nu dyker upp gång efter annan. Och jag känner att svaret andas samma slags tongångar som när vi 1972 tog upp asbest. Man vidtar åtgärder och skall om möjligt hitta ersättningsmaterial. Men ämnet skall inte heller nu klassas som cancerframkallande i den nya gränsvärdeslistan. Man måste fråga sig: Är de här åtgärderna till fyllest på sikt? Är det den här linjen man skall fortsätta med? Jag är mycket tveksam inför alla dessa förbehåll, alla dessa ”om möjligt”. Jag anser att alla ämnen och produkter som är cancerframkallande måste man se på med stort allvar för att komma till rätta med problemen. Annars får vi nya katastrofer, och en annan arbetsmarknadsminister får i sin tur stå upp och skylla ifrån sig och säga: Det är andra som har förorsakat detta, det är mycket bättre nu, vi har bättre lagstiftning osv. Jag vill komma fram till vilka som är skyldiga här. Det pågår en debatt i USA om att stämma dem som är skyldiga. Vilka är det? Framför allt är det de företag som använt de här medlen. De är huvudskyldiga. Men det är också andra, som myndigheter. Att det på yrkesinspektionen sedan 20 år finns material som kan belägga ett orsakssamband måste vara en mycket allvarlig sak. Jag vill också anklaga de politiker i den här regeringen, den förra regeringen och även den förrförra regeringen som inte vidtagit åtgärder utan nonchalerat frågan. Vad har hänt under perioden sedan regeringen hade att ta ställning till ett förslag första gången, från år 1972 till år 1978? Det är nästan sju år sedan det första förslaget kom. Jag anklagar dessa politiker för att ha en stor del av skulden till att problemen med asbest inte är uppklarade och att något rejält grepp om frågan inte har tagits. En annan sak som också spelar med här är anvisningarna och deras innebörd, att de inte är direkt straffsanktionerade, som flera fackförbund pekat på i andra fall. Det är arbetarskyddsmyndigheterna, yrkesinspektionen, som skall åstadkomma en sådan straffsanktionering. Det måste vara en riktig åtgärd att göra det, eftersom vi vet att man öppet bryter mot anvisningarna i alla dessa allvarliga frågor. Är det inte, med hänsyn till de exempel som nu finns — jag tänker bl.a. på Euroc-exemplet i går — på att man klart bryter mot gängse mänskliga regler och mot anvisningarna, på tiden att vi inför ett direkt skadestånd, ett skadestånd som svider i skinnet på den som försöker direkt skada människor? Är det inte riktigt att anvisningarna är kopplade till ett sådant skadestånd? Jag skulle vilja upprepa min huvudfråga: Är det inte dags för ett förbud mot import av asbest och asbesthaltigt material för att tvinga fram de ersättningsprodukter som behövs? Är det inte dags att ställa krav på den tidsrymd detta får ta? Är det inte dags att införa en deklaration om vad man får använda asbesten till, så att man har kontroll på varje gram asbest som kommer in i landet? När man nu känner till faran är det väl inte godtagbart att man fortsätter med den slappa kontroll som hittills funnits? Asbestkarusellen kan man kalla det här för. Trots att det finns klara bevis för sambandet mellan asbest och cancer får man använda asbest på så här många områden. Tänker arbetsmarknadsministern ta något initiativ som visar om myndigheterna, yrkesinspektionen och andra, i andra liknande fall har material som visar på sambandet mellan hälsorisker och arbetsmiljö? Tänker arbetsmarknadsministern följa upp det här på något sätt? Är Eurocavslöjandet, om vi får kalla det så, en varning till arbetsmarknadsdepartementet som kan få departementet att följa upp detta så att sådana här fall inte upprepas? Tänker arbetsmarknadsdepartementet se till att det kommer till allmänhetens, företagens och arbetarnas kännedom att det här verkligen är allvarligt? Om man inte gör det, utan låter den s.k. asbestmetodiken fortsätta, finns det stora risker för en parallell när det gäller lösningsmedel och andra giftiga produkter på arbetsmarknaden.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg frågar vad som har hänt sedan 1972 — jag tror det var det årtalet han nämnde — med tanke på den motion från vpk som då väcktes för första gången. Ja, det är onekligen mycket, och en del medgav väl också Lars-Ove Hagberg själv. Låt mig inledningsvis bara säga att den metodik regeringen följer är den riksdagen ställde sig bakom och socialutskottet föreslog riksdagen att använda, nämligen att successivt försöka tränga tillbaka asbesten för att på sikt helt enkelt inte använda den i något sammanhang över huvud taget. Det är naturligtvis som Lars-Ove Hagberg säger, att den asbest som finns i vårt samhälle, i byggnader och på många andra håll, borde det vara omöjligt att göra någonting åt. Det kräver speciella anvisningar för den som kommer i kontakt med den. Men den finns där, och det får vi väl acceptera. Skulle man göra någonting åt det vore det fråga om miljardkostnader. Vad det nu gäller är om vi i rimlig tid kan ta bort asbesten i den nytillverkning som nu sker i vårt samhälle. Den metod vi tillämpar har då ändå lett till åtskilliga resultat. Vi har helt enkelt i praktiken fått bort asbesten från färg, lim, spackel, fogmaterial och liknande produkter. Det är också förbud mot att använda golvoch väggbeklädnader med asbest, mattor med asbestbaksida samt praktiskt taget alla produkter med asbestcement. Asbest får inte heller användas som isoleringsmaterial annat än då isolering inte kan utföras med annat material. Vidare råder totalförbud mot användning av blå asbest. Man kan här göra en omsättning till kvantiteter. Beträffande importen av asbest så köpte Sverige 1973, dvs. bara ett år efter 1972 som herr Hagberg ville jämföra med, 20 000 ton per år mot nuvarande 2 000 ton. Vi köper nu alltså bara en tiondel jämfört med 1973. Denna redovisning gör väl ändå klart att åtskilligt har hänt i den riktning som Lars-Ove Hagberg önskat sig. När det gäller ansvarsfrågan har vi ju fått en ny arbetsmiljölag som ger helt andra möjligheter att gå in i de fall där man nonchalerat anvisningarna beträffande asbest. Här finns en straffsanktion av det slag som Lars-Ove Hagberg efterlyser, och ganska radikala åtgärder har vidtagits. När det gäller övervakningen så har arbetarskyddsstyrelsen fått ökade Nr 45 resurser för att kunna följa upp ärendena. Anvisningarna har blivit mera Fredagen den stringenta. Över huvud taget har man fått en förbättrad bevakning när det 1 december 1978 gäller asbestfaran i vårt samhälle. Vad som i dag är svårt är att vi fortfarande har några produkter där det Om totalförbud alltjämt inte går att undvara asbest. Det gäller närmast vissa rör och bromsband. Här får man i stället ta till väldigt strikta anvisningar för att kunna undvika att människor kommer till skada av det här farliga ämnet, som på sikt helt bör komma bort.

Herr talman! Mycket har hänt sedan 1972, och det har jag tillstått många gånger. Men denna s.k. vals — om jag får ta det uttrycket i min mun — har också dragits varje gång. Trots vidtagna åtgärder har alla avslöjanden kommit tillbaka. Jag har erfarit att ersättningsprodukter skulle komma, men dessa kommer i alltför långsam takt; man tvingar inte fram dem. När kommer de 2 000 ton asbest vi i dag importerar att försvinna? De måste ju försvinna. Man tillåter alltså att 2.000 ton varje år pumpas in i svenskt näringsliv. Nya produkter och gifter kommer till, men vad gör man? Det förefaller som om myndigheterna och deras rådgivare samt de som styr denna debatt skall ha svart på vitt flera gånger om innan de vidtar erforderliga åtgärder. Häri ligger problemet. Varför tog det så lång tid att få fram asbestresultat, när man visste för 20 år sedan att asbest var farligt? Hur är det i dag? Nu diskuteras kadmium, men debatten gäller om det verkligen är nödvändigt att klassa kadmium som farligt och cancerframkallande. Visserligen är reglerna stränga men ämnet används. Om möjligt skall man ersätta detta ämne, men vad menas med ”om möjligt”? Vi måste ha klara gränser så snart det finns rapporter som pekar på att ett ämne har ett klart samband med cancer. Ett sådant ämne måste snarast möjligt bort. Det får inte ta sju år, nio år eller längre tid som det tydligen kommer att göra när det gäller asbest. Arbetsmiljölagen är väldigt tunn härvidlag. Jag åberopar inga egna erfarenheter här utan jag stöder mig på uppgifter från fackföreningsmänniskor som brottas med arbetsmiljöbristerna, som ser företagen bryta mot arbetsmiljölagen och som skulle vilja se en direkt straffsanktion — utan att den först lösgöres av yrkesinspektionen eller arbetarskyddsstyrelsen. Det är det som händer nu.

Jag vill hävda att just den diskussion som man för om kadmium och har fört om asbest är en av de största orsakerna till att företag tar lättsinnigt på den här frågan. Så blir det när olika skolor skall brottas med 158 varandra och när myndigheter och ansvariga politiker inte kan ta tjuren vid hornen och säga: Detta är så farligt att det förorsakar cancer och andra sjukdomar. Det skall fortast möjligt bort, och därför förbjuder vi det. Men det finns ingen diskussion om den saken. Detta borde vara myndigheternas självklara policy, men man försöker sopa problemet under mattan. Då hamnar vi i den här positionen med ständiga avslöjanden om arbetsmiljörisker.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg vill att man skall ta bort de här farliga ämnena fortast möjligt. Det är precis det som nu sker. Att påstå att det inte görs något är ju helt fel. Jag tycker att den redovisning jag gav förut visar att här har vidtagits många och framgångsrika åtgärder för att pressa tillbaka användningen av asbest. Ämnet har försvunnit i stora delar av det sortiment som kommer svenska kunder till del, och blå asbest är helt förbjuden. Jag vill ställa en fråga till Lars-Ove Hagberg: Vad skulle hända om man gick över till totalförbud? Det är ju den enda väg som han vill plädera för. Men Lars-Ove Hagberg har medgett att asbest i några avseenden är helt nödvändig för svensk industri. Vi kan inte vara utan den. Lars-Ove Hagberg sade själv att i sådana fall får man ge dispens. Visserligen måste man vara återhållsam med dispenserna, men de skulle ändå finnas där. Detta betyder bara att man vänder på det hela, så att det blir krångligare att ta bort asbest från det svenska industrisamhället — det mål vi båda har. Vi har arbetat vidare på riksdagens rekommendation med att skärpa reglerna och successivt ta bort asbest, och jag tror att den vägen är den rätta. Vi kommer säkert att vinna framgång. När det gäller kadmium är det inte någon nyhet i och för sig att det också är ett farligt ämne. Ny forskning har visat att risken för njurskador sannolikt är större än vad man tidigare har kunnat ana. Därtill kommer misstanken om att kadmium även kan orsaka cancer, som Lars-Ove Hagberg säger. Att man sett allvarligt på riskerna med kadmium bevisas bäst av att kadmiumföreningar betraktas som gift enligt lagen om hälsooch miljöfarliga varor och finns med i arbetarskyddsstyrelsens gränsvärdeslista med så låga gränsvärden som 0,02 och 0,03 mg/m?. Arbetarskyddsstyrelsens kadmiumanvisningar bygger också på det faktum att kadmium är en mycket allvarlig risk i arbetsmiljön. Även detta ämne har alltså uppmärksammats med synnerligen stränga regler för användningen. För att ett ögonblick återvända till asbest vill jag påpeka — det har gjorts i tidigare debatter med Lars-Ove Hagberg — att om man går på förbudsvägen kan man möjligen tvinga fram ett och annat ersättningsmedel snabbare. Men innan man gör det skall man också vara säker på att detta nya medel i tillverkningsprocessen inte är farligare än asbest är med den kännedom man har och med de regler som nu gäller för dess användning. Det är en annan sida av problemet som Lars-Ove Hagberg inte har velat kännas vid, i varje fall inte i tidigare debatter. Låt mig således slå fast att vi är eniga om att ta bort asbesten. Jag vill gärna konstatera det, eftersom Lars-Ove Hagberg grundar sig på löntagarrepresen tanters uttalande. Det är icke så att LO på något sätt har gått på Lars-Ove Hagbergs linje, utan man är enig om tagen mellan löntagarorganisationer, riksdag och regering i detta avseende. Det är Lars-Ove Hagberg som pläderar för en linje som av andra bedöms vara orealistisk.
Herr talman! Fortast möjligt skulle asbesten bort — det är egentligen detta vi diskuterar. Asbesten finns i dag, och man tar inte bort den i morgon. Men jag utgår bara från den erfarenhet vi har, att vi överöses av farliga ämnen och gifter varje dag i vårt arbetsliv. Och skall dessa hanteras enligt asbestmodell är jag oerhört orolig, för då tar det väldigt lång tid. Det är ju de intressenter som har hand om produktionsmedlen i dag som tar fram dessa medel, och ställer man inte krav på dessa intressenter annat än genom en ljum lagstiftning går det väldigt långsamt. Man har då inte heller någon försäkran om att ersättningsprodukterna i sin tur skulle vara ofarliga — tvärtom. Jag kan inte tänka mig en bättre linje än ett generellt förbud. Var och en som har sociala skäl eller skyddsskäl för att använda en sådan här produkt måste i detalj klargöra på vilket sätt produkten skall användas, samtidigt som berörd myndighet ställer krav på efter vilket antal år det hela skall vara klart. Det skall alltså vara bestämda tider och det skall vara ofarligt. Vi måste således ställa krav på dem som använder dessa farliga produkter — det är huvudlinjen. I dag ställs det väldigt ljumma krav vad gäller alla dessa produkter som behandlas enligt själva asbestmodellen. Man kan ställa frågan: Varför är bara den blå asbesten förbjuden? Jo, den anses allra farligast. Men jag anser att den andra asbesten är lika farlig, och därför skulle den också förbjudas. Hemligheten är att den blå asbesten kan företagen i dag avvara men inte den andra. Då måste vi ställa krav på företagen i dag att de avvarar även den och skapar ersättningsprodukter. När jag hänvisar till fackliga organisationer och deras erfarenheter av lagen vill jag bara peka på att de som direkt berörs, som uttalar sig i fackförbundstidningar och som kommer nära problemen säger att det är en negativ faktor i arbetsmiljöarbetet att det inte stadgas skadestånd för försumliga arbetsköpare, när de bryter mot de anvisningar som finns i dag. Det gäller företagare i det här landet som sätter sin egen välfärd, sin egen vinst, sitt eget företag före arbetarnas hälsa. Det är de arbetare som direkt berörs av detta som uttalar sig i fackförbundstidningarna. Följer man med där skall man se att det finns mängder av uttalanden i den riktningen.

Erik Johanssons i Hållsta den 8 november anmälda fråga, 1978/79:107, och AN(Crde: ; É : ” Ö Om rökförbud i Herr talman! Erik Johansson i Hållsta har frågat mig om jag anser tiden samband "med vara mogen för införande av ett rökförbud i samband med asbestarbete och ; | ER Nr asbestarbeten om jag i så fall är villig att arbeta för ett sådant. Frågan om rökförbud i samband med asbestarbete har tidigare diskuterats här i riksdagen. Min företrädare, Per Ahlmark, uttalade sig så sent som förra året emot ett sådant förbud. Självklart finns det ett starkt allmänt intresse av att förmå människor att avstå från att röka, särskilt om de är verksamma i arbetsmiljöer där rökningen förstärker redan existerande risker för ohälsa. En rökare löper t.ex. betydligt större risk att drabbas av ohälsa på grund av asbestarbete. Jag anser emellertid att en rökfri arbetsmiljö åstadkoms bäst genom omfattande saklig information som bl.a. kan gälla just rökningens tendens att förstärka effekten av andra hälsovådliga ämnen. Genom medbestämmandelagen ges de anställda också möjlighet att skapa en rökfri arbetsmiljö.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Arbetsmarknadsministern sade alldeles nyss här i det föregående interpellationssvaret att asbest inte går att helt avvara i vissa sammanhang, och det är just därför jag har ställt denna fråga. Det enklaste sättet att minimera riskerna är att fimpa i samband med asbestarbete. Det var just jag som i april förra året ställde samma fråga till dåvarande arbetsmarknadsministern Per Ahlmark, och jag fick även då ett negativt svar. Sedan dess har mig veterligen inget nytt isoleringsmaterial kommit i marknaden som helt kan ersätta asbest. Det var ju just detta, att asbest skulle komma att ersättas av mera miljövänligt material, som motiverade Per Ahlmarks negativa inställning till rökförbud i samband med asbestarbeten. Jag hade hoppats att dels detta faktum, dels det faktum att förståelsen för icke-rökarnas situation bland rökare sedan min förra fråga ställdes betydligt hade förbättrats, skulle ha påverkat en sportsman som Rolf Wirtén. Att en kombination mellan rökande och asbest är särskilt farlig kan man läsa om i Läkartidningen nr 45 1978, där man redogör för en undersökning som utförts vid Energiverken i Göteborg. Man får ju den här synergistiska effekten, som uppstår när två eller flera i och för sig ganska ofarliga ämnen sammanstrålar och helt plötsligt blir farliga. Det har också arbetsmarknadsministern åberopat i svaret. Om det nu är så att asbestarbetaren som röker helt struntar i riskerna, så bör det rimligen inte få råda ett sådant förhållande på arbetsplatsen, att arbetskamraten som inte röker är helt oskyddad och helt enkelt måste sluta sitt arbete för att bevara sin hälsa. Arbetsmarknadsministern bygger sitt svar på åsikten att ökad information 161 Nr 45 skall lösa problemet. Jag vet inte om jag skall betrakta rökaren som hänsynslös eller tanklös, men så länge den rökande parten i vårt samhälle hittills inte självmant har visat vilja att bättra sig, anser jag att samhället måste rycka in för att skydda den icke rökande asbestarbetaren. Arbetsmarknadsministern åberopar också medbestämmandelagen i sitt svar. Det är väl ändå endast teoretiskt möjligt att komma någon vart den vägen. Är rökarna i majoritet och den majoriteten inte har rätta viljan och förståelsen är det nog svårt att förvänta sig något resultat. Därför är jag litet besviken på svaret. Jag säger som jag sade i min replik på det svar jag fick av Per Ahlmark, att i princip är jag motståndare till en massa förbud, men så länge man håller på att forska för att få fram ett bättre ersättningsmaterial vore det ganska enkelt att sätta upp en skylt.
Herr talman! Jag tror det finns en god samsyn på flera punkter mellan Erik Johansson och mig i denna fråga. Jag är helt med på att vi generellt sett skall fortsätta att arbeta för att få så rökfria arbetsmiljöer som över huvud taget är möjligt. Jag tycker i likhet med Erik Johansson att den som har valt att icke använda tobak inte skall behöva tvångsröka genom andras bruk av tobak. På den punkten har vi samma uppfattning. Men jag har också noterat att Erik Johansson i grunden är tveksam till förbudsvägen, och det är jag också. Det är det som har gjort att jag anser att man i detta fall inte skall använda den metoden. Jag tror det skulle vara mycket svårt att gå fram med förbudsregler i denna fråga, även om det finns ett klart samband — jag är medveten om det — mellan tobaksrökning och asbestmiljöer. Om man röker i en miljö där det kan förekomma asbest ökar risken för cancer. Det sambandet finns, och därför har Erik Johansson ett särskilt motiv bakom sin fråga. Men jag tycker ändå att friheten att ta eget ansvar skall få ta över. Det är också den syn som kommit till uttryck i en utredning som har gjorts av tobakskommittén och som heter Rökfria miljöer. I utredningen sägs: ”Tobakskommittén avser därför att närmare behandla frågan om åtgärder för rökfri arbetsmiljö inom ramen för kommitténs förslag till långsiktigt åtgärdsprogram för att minska rökningen.” Kommittén hänvisar i fortsättningen till just medbestämmandelagen och de avtal man kan komma fram till genom den. Jag tror att den vägen är den bästa, och därför vidhåller jag att man inte bör använda sig av förbud.
Herr talman! Jag skulle vilja vädja till arbetsmarknadsministern att han noggrant följer utvecklingen inom det här området om det dröjer innan vi totalt kan få bort asbesten i vårt samhälle. Tobakskommittén hyser förhoppningar om att vi skall få allt fler rökfria miljöer. Men om det visar sig att ett arbete även i andra sammanhang är speciellt riskfyllt i kombination med rökande, då är det viktigt att man försöker tänka om och att man kanske också överväger att införa ett förbud. 162 Man är ju på sina håll inte alls ffrämmande för att vidta en sådan åtgärd. Exempelvis har man infört förbud på vissa sjukhus. Nr 45 Som arbetsmarknadsministern sade kan man ju på en arbetsplats komma Fredagen den överens om hur man vill ha det i det här avseendet. Men om det visar sig att 1 december 1978 majoriteten är rökare, då blir det mycket svårt för den som inte röker. Han får då finna sig i att bli en passiv rökare. Om åtgärder för att stimulera näringslivet i Norrbotten
Herr talman! Vi måste ta med i beräkningen att vi också har många mycket små arbetsplatser. Därför bör vi vara försiktiga med att gå fram förbudsvägen så att en sådan åtgärd inte uppfattas som ett slag i luften. Det gäller att ha realism bakom besluten, och jag tror inte att ett totalförbud skulle vara realistiskt exempelvis för alla våra bilverkstäder. Där är det bättre att gå den väg som här har anvisats, dvs. att gemensamt komma överens i den här frågan och säga: På vårt jobb röker vi inte. Jag hoppas att allt fler arbetsplatser skall fatta sådana beslut.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat industriministern dels om han är beredd att vidta åtgärder för att få till stånd en ökad förädling av de norrbottniska basindustriernas produkter, dels vilka åtgärder han tänker vidta för att skapa grunden för ett utökat näringsliv i Norrbotten och dels om han avser att förändra de nuvarande stödoch stimulansmetoderna för företagsetablering i Norrbotten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Det besvärliga sysselsättningsläget i Norrbottens län har ofta behandlats i riksdagen. Den positiva utvecklingen under första hälften av 1970-talet har brutits av de strukturkriser som har drabbat landets basindustrier samt en djup och långvarig lågkonjunktur som påverkat hela länets näringslivsutveckling. Nedgången har slagit särskilt hårt i Norrbottens län, eftersom basindustrin svarar för två tredjedelar av industrisysselsättningen och dessutom har betydelse för stora delar av länets verkstadsindustri. Betydande, delvis extraordinära, insatser har gjorts från regeringens sida för att främja utvecklingen i länet. 4 Norrbottendelegationen tillsattes i december 1976. Delegationen skall lämna förslag till sysselsättningsskapande åtgärder, och verksamheten skall inriktas på att ta fram konkreta projekt som ger nya arbetstillfällen och stärker näringslivet i länet. Som exempel på delegationens arbete kan nämnas samarbetet med tekniska högskolan i Luleå i ett projekt kallat Nya verkstäder 163 Nr 45 i norr. Man arbetar där med att ta fram nya produkter baserade på ny teknik. Fredagen den Projektet löser naturligtvis inte problemen, men visar hur man genom 1 december 1978 tidigare ej prövade metoder kan nå konkreta resultat. Arbetet har hittills lett tillatt två nya företag bildats. Delegationen har vidare tagit initiativ till utökad prospektering av malmtillgångarna i länet, vilket lett till att nämnden för statens gruvegendom på regeringens uppdrag upprättat en prospekteringsplan för länet. Stora insatser har gjorts genom Norrbottendelegationen för att stärka sysselsättningen inom jordoch skogsbrukssektorn. Delegationen har hittills erhållit 35 milj.kr. för att genomföra skilda projekt. Jag anser att Norrbottendelegationen utför ett viktigt arbete som främjar länets näringsliv. Det tar dock tid innan de åtgärder som delegationen initierat leder till nya arbetstillfällen. Delegationens arbete kommer att fortsätta för att den skall kunna initiera ytterligare åtgärder som leder till ännu fler arbetstillfällen. Ett särskilt investmentbolag — NJA-invest — har bildats för att öka den industriella utbyggnaden i Norrbottens län. Bolaget har i en framställning till regeringen hemställt om ytterligare resurser. Regeringen bereder f. n. denna fråga. Stiftelsen för metallurgisk forskning i Luleå har under året erhållit 26 milj.kr. i lokaliseringsbidrag för att kunna bygga ut sin verksamhet. En ökad forskning där ger bl.a. underlag för ökad vidareförädling och därigenom bidrag till förbättrade konkurrensmöjligheter för stålindustrin. I tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande budgetår har regeringen föreslagit att AB Statens Skogsindustrier beviljas 550 milj.kr. i lån och kapitaltillskott för att genomföra investeringar i pappersbruket i Karlsborg. Bolaget har tidigare under år 1978 beviljats lokaliseringsstöd för investeringar vid sågverket i Seskarö. Luossavaara-Kiirunavaara AB har under året erhållit 200 milj.kr. för att bemästra de sysselsättningsproblem som uppstått vid företaget till följd av den svaga konjunkturen och genom åtgärder för att sänka kostnaderna. Medlen har använts till miljöinvesteringar samt tidigareläggning av andra investeringar. Bolaget har vidare erhållit 180 milj.kr. av Statsföretag AB för investeringar i ett apatitverk och en anläggning för fosforrening i Kiruna samt kopparbrytning i Viscaria. LKAB och Statsföretag AB har enligt vad jag erfarit genomfört en gemensam utredning om LKAB:s framtida struktur och utveckling. Utredningen skall bl.a. bilda underlag för beslut om företagets framtida inriktning. Under år 1978 utgår i Norrbottens län ett förhöjt regionalpolitiskt introduktionsstöd, och sedan år 1977 har den s.k. offertprincipen prövats på nya projekt i länet. Offertprincipen innebär att staten vid behov kan ge lokaliseringsstöd till angelägna sysselsättningsprojekt utöver vad som annars är möjligt. Regeringen har i nyss nämnda tilläggsbudget föreslagit att det förhöjda introduktionsstödet skall utgå under ytterligare ett halvt år. 164 Slutligen vill jag nämna att länsarbetsnämnden i Norrbottens län inneva till bl.a. arbeten som ger praktik och yrkeserfarenhet för framtiden åt Fredagen den ungdomar och tyngre arbeten av investeringskaraktär, bl.a. iordningstäl 1 december 1978 lande av industriområden. Dessa insatser är värdefulla och ökar förutsätt att stimulera näringslivet i Norrbotten I dag genomgår också ca 4 500 personer i länet arbetsmarknadsutbildning. En satsning på yrkesutbildning kan kortsiktigt motverka arbetslöshet och långsiktigt medverka till uppbyggnaden av en mer allsidig företagsamhet. De insatser som redan har gjorts och som görs f. n. är enligt min mening viktiga steg på vägen mot en mer balanserad situation i Norrbotten och ligger i linje med de krav som interpellanten ställer på att få till stånd en ökad förädling och att skapa grunden till ett utökat näringsliv. Nuvarande regionalpolitiska ram utlöper vid utgången av budgetåret. Frågan om de fortsatta regionalpolitiska medlens framtida utformning kommer att tas upp i den proposition som regeringen avser att lägga fram för riksdagen i vår. Som underlag för propositionen kommer att läggas bl.a. sysselsättningsutredningens betänkande och remissvaren med anledning av detta. Utredningen föreslår bl.a. vissa förändringar av det regionalpolitiska stödsystemet. Betänkandet remissbehandlas f. n. Jag har av det skälet inte anledning att nu ta ställning till de förslag som utredningen har lagt fram.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för det långa svaret på min interpellation. Tyvärr var det inte så mycket nytt i det som man som norrbottning kanske hade förväntat sig i en så besvärlig situation som den länet just nu befinner sig i. Bakgrunden till min interpellation är självfallet det katastrofala arbetsmarknadsläget i Norrbotten. Sysselsättningen i basindustrierna sviktar och allt fler människor kastas ut i arbetslöshet. Hårdast drabbas ungdomarna, kvinnorna och de handikappade. Arbetslösheten stiger nu rekordsnabbt. Inget annat län i vårt land befinner sig i en jämförbar situation. Arbetslöshetssiffrorna var vid månadsskiftet oktober-november 8 200 direkt arbetslösa samt 22 000 utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Under vintern beräknas dessa tal stiga till 10 000 direkt arbetslösa samt över 23 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Redan i det dagsaktuella läget har arbetslöshetstalen sprängt alla rekord för Norrbotten. Inte någon gång under hela efterkrigstiden har arbetslösheten i länet varit så stor som i dag. I en situation där så många människor ställs utan arbete ökar naturligtvis den sociala utslagningen snabbt samtidigt som ett ökat politikerförakt växer fram. I TV och även här i kammaren kan man se och höra arbetsmarknadsministern tala om en internationellt sett låg arbetslöshet, om hur positivt statsrådet ser på den kommande högkonjunkturen samt om hur den skall verka på den rådande arbetslösheten. I sådana uttalanden bortser statsrådet Wirtén helt från den fjärdedel av Sverige som kallas Norrbotten. Där är arbetslösheten hög även vid en internationell jämförelse och där får, på grund 165 av den befintliga industristrukturen, en högkonjunktur inte någon större effekt annat än att utflyttningen till de mellersta och södra delarna av landet accelererar. Från fackligt håll har flera initiativ tagits för att påverka denna negativa utveckling. I samband med LO-distriktets halvårskonferens i mitten på oktober samlades de sex fackförbunden Gruv, Fabriks, Byggnads, Metall, Skogs och Trä till ett gemensamt program för att rädda Norrbotten. Programmet är unikt genom att det är första gången fackförbund på central nivå går ut i en aktion för ett enda län. Samtidigt understryker detta det allvarliga sysselsättningsläget i Norrbotten. I programmet slås fast en rad viktiga punkter, bl.a. att det kommer att fordras stora insatser för att förvandla Norrbotten till en med övriga landet jämställd del. De sex fackförbunden påpekar att länet i dag har ett alltför ensidigt beroende av basindustrierna, grundade på malmen, stålet och skogen. Förutom att råvarorna måste förädlas ytterligare krävs att industrins nuvarande koppling till basindustrierna minskas. Även om förutsättningarna är goda — och de måste tillvaratas — för att utveckla ett sortiment som bygger på Norrbottens egna naturtillgångar, måste också helt alternativa tillverkningar startas i länet. Mot den bakgrunden måste ett särskilt produktutvecklingscentrum byggas i Luleå i anslutning till tekniska högskolan. De sex förbunden anser att detta centrum främst bör stödja småföretagen. Vidare pekar fackförbunden på olika medel för statsmakterna att styra investeringar till Norrbotten. Tidigare har investeringsfondsmedel använts för att styra etablering till länet. Det har resulterat i ett flertal etableringar som gett stabil sysselsättning. Bland de företagsetableringar som kommit till via de styrningsinstrumenten kan nämnas Saab-Scania i Luleå, Bulten i Kalix m.fl. De företag som velat expandera och använda fondmedlen har i dessa fall av statsmakterna tvingats att lokalisera sig i norra Sverige. För att få det privata näringslivet att åter satsa på länet krävs en mer kraftfull samhällelig styrning. För att få dit statlig företagsamhet måste man framförallt visa en klar politisk vilja. Hitintills har inget av den viljan på något sätt markerats vare sig av den föregående borgerliga trepartiregeringen eller av den nuvarande folkpartiregeringen. En noggrann genomgång av det svar arbetsmarknadsministern har lämnat på min interpellation ger vid handen att de flesta av de punkter som där radats upp inte på något sätt är nya. En del åtgärder har tillkommit efter den borgerliga trepartiregeringens fall, men det har tyvärr visat sig att dessa inte fått någon effekt alls. Låt mig peka på en del av dem. Norrbottendelegationen tillsattes för att få fram förslag till sysselsättningsskapande åtgärder. Vad delegationen i dag direkt har åstadkommit är synnerligen marginellt, och det är mycket svårt att räkna ut vad det inneburit i antal anställda. NJA-Invest har gjort insatser framför allt för att rädda företag, men inte heller där har resurserna varit så stora att bolaget på något sätt kunnat påverka och bidra till en utbyggnad av länets industriella ryggrad. MEFOS i Luleå har erhållit 26 miljoner för utbyggnad av forskningssta tionen. Men här gäller det naturligtvis en typ av forskning som i första hand Nr 45 direkt berör stålindustrin. Det handlar om nya processer och valsningsteknik, Fredagen den men inte på ett sådant sätt att forskningen får direkt betydelse för att förändra 1 december 1978 länets industristruktur. Offertprincipen tycks vara något av en patentlösning för de borgerliga lokaliseringssträvandena, tyvärr utan att på Norrbotten åtminstone ha någon nämnvärd effekt. När det gäller insatserna i LKAB och ASSI, som också nämnts i svaret, skall vi bara konstatera att de har resulterat i att man har fått färre jobb inom företagen. Vidare har vi det som är traditionellt för Norrbotten, AMS-åtgärder i form av beredskapsarbeten osv. De här åtgärderna som arbetsmarknadsministern redovisar är inte på något sätt nya, som jag påpekade tidigare. Visserligen är det bra med marginella effekter. Det är bra med AMS-arbeten. Det är bra med utbildning. Men i den situation Norrbotten nu befinner sig i måste betydligt kraftigare insatser till, om inte alla de som står utanför arbetsmarknaden skall tvingas till massutflyttning. Att alla de åtgärder som nu redovisats och som har skapats under den borgerliga regeringsperioden inte lett till något resultat av betydelse, vare sig när det gäller att lägga grunden till ett mera differentierat näringsliv med nya arbetstillfällen eller när det gäller en utveckling av basindustriernas produktförädling, visar med klarhet de snabbt ökande arbetslöshetssiffrorna under de senaste åren. Vidare påpekar statsrådet att den positiva utveckling som skedde under 1970-talets första hälft nu brutits genom basindustriernas strukturkriser samt en djup och långvarig lågkonjunktur och att därför hela länet har drabbats hårt. Det är i viss mån en riktig beskrivning. Men det är viktigt att slå fast att den positiva utveckling som norrbottningarna fick vara med om under de första fem åren på 1970-talet inte var ett automatiskt resultat av en högkonjunktur. De nya arbetstillfällen, ca 11 000, som då skapades var en medveten satsning av den socialdemokratiska regeringen. Det investerades i de statliga företagen, men en betydande del av de nya arbetstillfällena skapades också genom lokaliseringar av medelstora industriföretag. Det är liknande satsningar som nu behövs i ökad utsträckning för att vi skall få en bredare förädling av länets företags produkter och för att skapa nya jobb. Jag tror därför att det är viktigt att statsrådet klarar ut om de åtgärder som han nu redovisar verkligen är det enda som folkpartiregeringen tänker göra för att rädda Norrbotten. Är det allt som skall komma från den nuvarande regeringen, i den djupa kris som vi nu befinner oss i, för att vi skall få till stånd ett bredare näringsliv? Om så är fallet är det verkligen upplagt för en massutflyttning, eftersom de medel och åtgärder som statsrådet här redovisat inte på något sätt är tillfredsställande. Till sist tycker jag att statsrådet skall förtydliga ytterligare en del av sitt svar. I svaret sägs det att Norrbottendelegationen har gjort stora insatser inom 167 Nr 45 jordoch skogsbrukssektorerna. Det skulle vara roligt att få ett exempel på Fredagen den hur många jobb dessa s.k. stora insatser har skapat. Man frestas av svaret 1 december 1978 verkligen att tro att statsrådet räknar med att AMS skall ta över Norrbotten helt.
Herr talman! Det var en enda lång litania om de lidanden som Sten-Ove Sundström menar att Norrbotten är utsatt för. Jag skall gärna medge, och jag har gjort det tidigare också, att problemen där är många. Arbetsmarknadssituationen i Norrbotten är svårare än i någon annan del av landet. Detta har jag sagt även i tidigare debatter, och jag har ingen anledning att ändra det uttalandet. Men jag tycker inte heller att det finns någon anledning att ändra på mina uttalanden om att vi i vårt land har klarat sysselsättningen bättre än man gjort i andra jämförbara länder under den sällsynt svåra lågkonjunkturen, med den rad av strukturproblem som vi har haft här under senare år. Jag tror att Sten Ove Sundström måste medge att det förhåller sig så. Det är inte på något sätt en felaktig beskrivning av verkligheten som jag har gjort på den punkten. Det är heller ingen felaktig beskrivning när jag säger att den nuvarande regeringen fortsätter en mer aktiv arbetsmarknadspolitik än som någonsin tidigare förts i vårt land. Satsningarna under åren efter 1976 är av ett format som vi inte kan avläsa under något annat budgetår i ett tidigare skede. Det är inte minst Norrbottens län som då har stått i blickfältet för regeringens intresse. Det är där som de största satsningarna har gjorts under denna period. Detta tror jag också att Sten-Ove Sundström kan erkänna som ett faktum. Jag har i mitt svar redovisat de många åtgärder som har vidtagits under trepartiregeringens tid och som nu planeras. Dessa finns som sagt redovisade i svaret, och jag finner därför ingen anledning att upprepa dem. När Sten-Ove Sundström påstår att det här inte var av något intresse eftersom det inte var någonting nytt, är detta uttalande överraskande. I och för sig är det mesta som jag har nämnt om vad som har uträttats där under dessa två år redan känt. Ja, det tror jag det; de saker som är i gång är kända, men de är ju trots det inte mindre intressanta för de människor som genom åtgärderna har fått ett jobb i Norrbotten. Det är betydande grupper av människor som just genom regeringens åtgärder har kunnat få sin sysselsättning tryggad, låt vara — jag medger det än en gång — att det också finns många som inte har fått plats på den reguljära arbetsmarknaden. Dem har vi då försökt hjälpa med arbetsmarknadspolitiska insatser av typen utbildning och beredskapsjobb. Beredskapsarbetena är f. ö. av den volymen att 6 000 personer deltar i sådan verksamhet. Detta är ju inte heller några jobb som är meningslösa, utan det är arbeten som jag är övertygad om att norrbottningarna även på sikt kommer att ha stor nytta av att få utförda. Här kan vi spela över hela registret från vägarbeten till idrottshall i Kiruna, skolbyggnader i flera av kommunerna i Norrbotten eller arbeten i form av turistanläggningar som har utförts med hjälp av beredskapspengar. Dessa 168 investeringar kommer att vara till nytta för Norrbottens befolkning och näringsliv på lång sikt, det är jag övertygad om. Att försöka tona ner de åtgärderna såsom oväsentligheter är inte korrekt, Sten-Ove Sundström, och jag hoppas att det inte skall upprepas. Vi kommer att fortsätta med den satsningen på Norrbotten. Vi skall försöka finna intressanta objekt som regering och riksdag kan hjälpa till att satsa på. Den ambitionen är ju redan dokumenterad under den här perioden, och den kommer också att finnas i fortsättningen, det kan jag försäkra Sten-Ove Sundström. Här gäller det naturligtvis att hitta bra investeringsobjekt som kan ge trygg sysselsättning på sikt, såsom industrier som har en marknad där det går att sälja produkterna i fråga. Då hoppas jag att de många råvaror som ändå finns i Norrbotten genom vidareförädling kan bli en källa till arbete och rikedom för hela länet. Jag vill här också gärna påminna om de satsningar som har gjorts i ASSI — det är inte några småpengar, utan 550 milj.kr. — för att förbättra den industrin. Grundinvesteringarna i LKAB i storleksordningen 380 milj.kr. är inte heller något föraktligt belopp, Sten-Ove Sundström. Att bygga upp industrihus som kan ge utrymme för en rad sådana småindustrier som nu saknas där i viss utsträckning är likaså en angelägen sak, eftersom man måste säga att näringslivet i Norrbotten är dåligt differentierat. Att dessa industrier dessutom kan ge plats för den mindre företagsamheten tror jag att Sten-Ove Sundström också är beredd att hålla med mig om. Allt detta sammantaget görs för att hjälpa det område som — det är helt riktigt — har varit det hårdast prövade på vår svenska arbetsmarknad. När Sten-Ove Sundström hävdade att de insatser som har gjorts för jord och skog är av negligerbar storlek och därför inte har någon betydelse, blev jag förvånad. Jag har hört många människor i Norrbottens län vitsorda att denna glesbygdssatsning har varit mycket betydelsefull. Inte minst har landshövdingen i Norrbottens län så sent som vid vårt landsting nyligen påpekat betydelsen av att man med 10 milj.kr. i statlig satsning har kunnat få en totalinvestering i storleksordningen 100 miljoner. Det ger jobb, Sten-Ove Sundström. Det gäller också de satsningar som gjorts inom skogsbruket. Jag kan på det här sättet ta upp sektor efter sektor. Narviksvägen är ett annat betydelsefullt objekt man satsat på under trepartiregeringens period för att hjälpa till med utbyggnaden av Norrbottens län. Herr talman! Med denna exemplifiering tror jag ändå Sten-Ove Sundström måste medge att det varit en sällsynt satsning just på Norrbotten under den här perioden.

Herr talman! Jag är väldigt förvånad över att arbetsmarknadsministern fortfarande vidhåller att man har klarat situationen bättre än tidigare under liknande konjunkturlägen. Faktum är att situationen aldrig någonsin varit sämre i Norrbotten under efterkrigstiden. Det är ett påstående jag vidhåller och som, enligt alla källor, lär vara korrekt. Sedan ställde jag frågan hur många jobb som hade skapats genom Norrbottendelegationens s.k. stora insatser inom jordoch skogsbruk. Stora Nr 45 insatser kan vara ett relativt begrepp om man inte samtidigt redogör för hur Fredagen den många som får jobb genom dem. Det är mycket viktigt att få klarhet i 1 december 1978 = detta. Beredskapsarbeten är vi, som jag sade, vana vid i Norrbotten. Vi tycker det är bra att vi får AMS-jobb och beredskapsjobb, men vi kan knappast leva på det i framtiden. Det är klart att det är bra att vi kan sätta in ungdomar i olika former av beredskapsjobb. Det är bra att också andra grupper får utbildning genom AMS osv. Men det är ingen situation som vi vill leva med för evigt. Det är en kortsiktig lösning. Det var det jag försökte åskådliggöra i mitt första anförande. — Större insatser än tidigare. Ja, nu krävs det betydligt större insatser än vad som redovisats i arbetsmarknadsministerns svar på min interpellation. Nu har vi ju en jättestor arbetslöshet. Den är inte jämförbar med situationen någon annanstans i landet. Och då måste insatserna vara av den karaktären att de ger resultat. Det är ju faktiskt så att under både trepartiregeringens och den nuvarande regeringens tid har arbetslöshetssiffrorna ökat rekordsnabbt. Det går inte att jämföra med tidigare förhållanden. Det är ett faktum. Det är också ett faktum att när den socialdemokratiska regeringen under de första fem åren av 1970-talet verkligen engagerade sig genom att dels investera genom de statliga företagen, dels sätta in verkliga styrmedel för att få de privata företagen att etablera sig i Norrbotten så gav det resultat. Som jag nämnde tidigare fick man fram 11 000 nya jobb under den perioden, varav ungefär 50 96 uppkom i just lokaliseringsföretag som ett resultat av en medveten politik. De marginella insatser som nämns i svaret jag fick av statsrådet är naturligtvis bra. Men det måste betydligt mer till. Det kunde i det här sammanhanget ha varit intressant att fortsätta uppvisningen och se över hur dess.k. stora insatser som statsrådet nämner har verkat,t.ex. hur många jobb NJA-Invest har skapat. Hur många nya jobb har man skapat med de här investeringarna? Faktum är, som jag nämnde tidigare, att varken LKAB investeringarna eller ASSI-investeringarna har skapat några fler jobb, och de beräknas inte göra det på sikt. Projektet Nya verkstäder i norr har mig veterligt skapat åtta arbetstillfällen. Det är naturligtvis bra. Vi tackar för dem. Men man skall vara medveten om, när man redovisar ett sådant här svar, att det krävs oändligt mycket mer.
Herr talman! Mitt påstående att arbetsmarknaden har klarat sig hyggligt vid en internationell jämförelse gällde naturligtvis svensk arbetsmarknad i stort. Jag gjorde det tillägget, Sten-Ove Sundström, att det har varit besvärligare i Norrbotten. Jag har inte på något sätt gjort någon felaktig beskrivning av det. Jag bara upprepar att Sten-Ove Sundström inte vill höra vad jag säger och då är det inte stor mening att fortsätta debatten. Jag tror ändå att den som läser protokollet kommer att upptäcka att vad jag här sagt är riktiga påståenden. 170 Nu vill Sten-Ove Sundström göra en jämförelse mellan de fem första åren på 1970-talet och den senare delen av 1970-talet, som vi nu upplever. Men, Sten-Ove Sundström, låt mig fråga: Är det inte en väldigt orättvis jämförelse att göra? Kan vi inte som goda sportsmän säga att så får man inte göra jämförelser, om man vill ha en ärlig debatt? Att försöka göra gällande att det skulle finnas motsvarande möjlighet att lokalisera arbeten i Norrbotten under andra hälften av 1970-talet som det fanns under första hälften är en ojusthet som i idrottssammanhang skulle medföra utvisning för ojust tackling. Under första hälften av 1970-talet fanns det en tillväxt i svensk ekonomi. Det var möjligt att utlokalisera nya enheter inom svensk industri, som då befann sig i tillväxt. Det gick att lägga dessa enheter i Norrbotten, och det skedde i fullt samförstånd. Det fanns inget motstånd från något håll i detta land, vad jag vet, mot att göra det. Det var inte någon bravad från den socialdemokratiska regeringens sida, som Sten-Ove Sundström vill göra det till. Det var närmast självklart att man använde sig av tillväxten i svenskt näringsliv på ett sådant sätt att det stämde med de regionalpolitiska målen — de mål som jag tror att Sten-Ove Sundström och jag har precis samma uppfattning om. Det är en dålig debatteknik, tycker jag, att försöka göra den jämförelsen. Försök i stället, Sten-Ove Sundström, att fundera över vad man kan göra under 1970-talets andra hälft för att ge sysselsättning i Norrbotten. Det är betydligt svårare. Om man ser på den utlokalisering av Bulten-Kanthal och andra företag som Sten-Ove Sundström försöker att förgylla finner man att det inte är så att vi i dag lever utan bekymmer med den utlokaliseringen. Tvärtom får den nuvarande regeringen med sysselsättningsstöd av olika slag försöka hjälpa till för att dessa företag skall hålla kvar sin sysselsättning uppe i Kalix. Det visar något litet de förändringar i konjunkturen och de stora strukturproblem som vi lever med i svenskt näringsliv under andra hälften av 1970-talet. Erkänn, Sten-Ove Sundström, att nu gäller det mer att med olika hjälpmedel hålla fast de arbetstillfällen som är utlokaliserade i Norrbotten. Det är inte lika lätt att nu finna nya jobb genom att gå till stora svenska företag och säga att de lika gärna kan göra den eller den produkten i Norrbotten. Det är inte så — det är inte en riktig beskrivning av verkligheten som Sten-Ove Sundström lämnar. När man ändå, som trepartiregeringen har gjort och folkpartiregeringen nu gör, försöker satsa på framtiden i Norrbotten sker det genom att man söker nya grepp. Där gör Norrbottendelegationen, som jag sade i mitt interpellationssvar, ett mycket värdefullt arbete. Jag tycker inte att vi skall tona ner dess insatser. Delegationen har kommit med konstruktiva förslag som delgetts regeringen i resonemang, och vi försöker hjälpa till på det sätt som vi kan för att få i gång de projekt som delegationen föreslår. Satsningen på NJA-Invest är också ett sådant försök där man går ut och arbetar med att finna nya produkter som kan leda till sysselsättning för norrbottningarna och där det är fråga om en satsning av miljontals kronor som systerföretagen inom SSAB känner sig litet avundsjuka på. Jag är ganska säker på att Dala Invest, Oxelöinvest och vad de än heter gärna skulle vilja ha motsvarande resurser som NJA-Invest har. Det är inte någon bagatellartad satsning som trepartiregeringen har gjort med detta. Man försöker också följa upp denna satsning genom samarbete med attachéer ute på de svenska ambassaderna, som har i uppgift att finna intressanta produkter att förlägga till tillverkningsindustrin i Norrbotten. Detta är ett arbete som har gett några resultat. Jag vill gärna erkänna att det vore bra om de vore fler, men det är två företag som i dag är verksamma i Norrbotten tack vare dessa satsningar. Det är inte åtta personer som finns anställda på dessa företag utan mer än tre gånger det antalet, närmare bestämt 26 personer. Det är inget stort antal det heller — jag är beredd att erkänna det. Men detta är ett arbete som tar tid. Det finns dock två företag med 26 anställda och sex företag som är på väg att starta sin produktion. Det är den vägen vi måste försöka gå, Sten-Ove Sundström. Har Sten-Ove Sundström något annat förslag, så kläm gärna fram det! Men här finns det konstruktiva grepp från regeringens sida som jag hoppas skall leda till framgång och sysselsättning i Norrbotten.
Herr talman! Jag blev i och för sig inte så mycket klokare sedan jag lyssnat på arbetsmarknadsministerns senaste inlägg. I början av 1970-talet fanns det naturligtvis andra förutsättningar, men när strukturen inom landets industri förändrats måste också insatserna när det gäller lokaliseringar förändras — och det har inte alls fungerat. Jag nämnde två vägar — som bl.a. de sex fackförbunden har varit inne på — som man kan gå. Den ena är att använda sig av Statsföretag AB och på ett betydligt bättre sätt än vad som görs i dag förädla dess produkter. Den andra är att skapa nya styrinstrument, för att styra investeringarna. Trots allt förekommer det —-och kommer framöver att förekomma —-investeringar inom näringslivet. Men det viktigaste tycker jag är resultatet. Man kan naturligtvis kalla det för stora satsningar om man tittar på mängden slantar som sätts in. Men om man räknar mängden arbetstillfällen har dessa satsningar, som jag redogjorde för tidigare, verkligen inte givit annat än marginellt resultat. Då måste man sätta in betydligt större resurser och utnyttja dem på två sätt. För det första måste man på ett helt annat sätt förändra den befintliga strukturen på basindustrin — det som sker i dag är ju ytterst marginellt. För det andra måste man, som jag sade tidigare, på ett helt annat sätt än nu styra de kommande investeringarna — det kommer naturligtvis att framöver investeras även i det privata näringslivet. Det är verkligen viktigt att man sätter fart på detta. Jag nämnde några exempel på företag som lokaliserades till Norrbotten i början av 1970-talet, bl.a. Bulten-Kanthal AB. Det är klart att dessa företag inte heller kommer ifrån problem. Men trots allt har de flesta fortfarande en väldigt stabil sysselsättning. En liknande satsning skulle behövas igen. Men då måste man verkligen sätta in stora resurser och inte bara hänvisa till nuvarande åtgärder, som trots allt har fungerat i några år och som gett ytterst marginellt resultat. Stora resurser måste sättas in och, som jag sade tidigare, Nr 45
Herr talman! Sten-Ove Sundström efterlyser nya styrinstrument. Det kastar han ur sig utan att egentligen precisera vad det innebär. Vilka instrument skall det vara, och vad är det man skall styra? Problemet i dag med svenskt näringsliv är att det söker efter säljbara produkter. Då hjälper det inte på något sätt om man har styrinstrument men inte något att styra upp till Norrbotten. Det är det som är huvudproblemet, och det är därför som vi har försökt att satsa på ett konstruktivt sökande efter olika produkter som kan tillverkas i Norrbotten. Det tar naturligtvis lång tid att nå resultat, men vi är på god väg att i varje fall få i gång en del av ett mera differentierat näringsliv i Norrbotten. Och det tror jag är av värde. Vi har heller inte underlåtit att satsa på den statliga sektorn i Norrbotten. Det har jag påpekat tidigare. Det är där fråga om satsningar i olika avseenden på många hundra miljoner kronor. Men även där har det varit problem. Det hjälper inte om vi satsar aldrig så mycket pengar på LKAB om bolaget inte kan sälja sin malm. LKAB och annan statlig företagsamhet i Norrbotten har precis samma problem som verkstadsindustrin i stort: man söker efter en marknad för sin produkt.

Herr talman! Maj Britt Theorin har frågat mig hur mycket dyrare redan inplanerade och av riksdagen beslutade beställningar hos Saab-Scania AB blir vid ett slutligt nej till BILA. Maj Britt Theorin har vidare frågat hur en sådan fördyring skulle täckas samt om bakgrunden till formuleringen i propositionen 1977/78:95 att anskaffningen av Jaktviggen skulle förbilligas genom att utvecklingsarbetet på B3LA inte avbröts. Vid Saab-Scania AB och flera andra svenska industrier pågår f.n. produktion av Jaktviggen, JA 37, för det svenska flygvapnet. Denna produktion har sedan lång tid tillbaka planerats komma att omfatta tre delserier av varierande storlek. Regeringen beställde genom beslut den 30 januari 1975 delserie 1. Leveranser av flygplan ur denna serie har nu påbörjats och kostnaderna för serien påverkas inte av det slutliga ställningstagandet till B3LA. I beslut den 12 januari 1978 uppdrog regeringen åt försvarets materielverk att med berörda industrier genomföra slutliga förhandlingar om villkoren för fortsatt utvecklingsarbete m.m. på B3LA och A 20 för tiden intill den 1 juli 1979. Vidare framgår av beslutet att arbetet skulle förutsättas bli genomfört inom en ekonomisk ram av högst 310 milj.kr. Dessutom förutsattes i beslutet en samtidig beställning av JA 37. För erforderligt underlagsarbete, intill tidpunkten för beslut om det utvecklingsarbete som här avsetts, skulle 30 milj.kr. få disponeras. På grundval av detta uppdrag hemställde försvarets materielverk i skrivelse den 2 februari 1978 hos regeringen om tillstånd för fortsatt utvecklingsarbete på B3LA och A 20 fram till den 1 juli 1979 inom en total kostnadsram av 280 milj.kr. I denna skrivelse framförde försvarets materielverk, bl.a., att sedan detta utvecklingsarbete på B3LA beställts hade materielverket möjlighet att enligt ett erbjudande från Saab-Scania AB, beställa serietillverkning av delserie 2 och 3 av JA 37 till ett fast pris. Min företrädare anförde i propositionen 1977/78:95, som beslutades den 23 februari 1978, bl.a. att förhandlingar ägt rum med berörda industrier under hösten 1977. Därvid hade enligt propositionen industrin enligt olika alternativ erbjudit s.k. takpris för serietillverkningen av Jaktviggen under 5 Nr 46 förutsättning att utvecklingsarbetet på B3LA inte avbröts. Vidare anförde min företrädare: ”Om man beslutar sig för att avbryta B3LA-projektet den 30 juni 1979, har försvaret drabbats av vissa kostnader som inte direkt kan nyttiggöras i fortsättningen. Avtalet med industrin om bibehållen handlingsfrihet innebär emellertid minskade kostnader för serieproduktionen av JA 37. Även om B3LA-projektet inte fullföljs kommer anskaffningen av jaktsystemet att bli billigare än om vi hade avbrutit B3LA-arbetet nu.” Riksdagen fattade beslut i enlighet med propositionen 1977/78:95 den 26 april 1978. Jag vill erinra om detta uttalande från min företrädares sida eftersom det är direkt berört i Maj Britt Theorins fråga. Något avtal av det slag som omnämns i det av mig citerade stycket förelåg ej den 23 februari 1978. Med uttrycket ”avtal” torde avses det erbjudande från Saab-Scanias sida som omnämns i försvarets materielverks skrivelse den 2 februari. Av detta framgår att Saab Scania i detta läge ej var berett att offerera något bestämt pris för delserie 2 och 3 av JA 37 om inte typarbete på B3LA beställdes för tiden fram till den 1 juli 1979. Det fortsatta händelseförloppet är, som det framgår av de för mig tillgängliga handlingarna, följande. Regeringen bemyndigade den 13 april 1978 försvarets materielverk att lägga ut beställningar rörande utvecklingsarbete m.m. på A 20 och B3LA intill den 1 juli 1979 inom en kostnadsram av 250 milj.kr. I beslutet föreskrev regeringen att utvecklingsarbetet skall bedrivas på sådant sätt att full handlingsfrihet föreligger inför beslut om inriktningen av det fortsatta utvecklingsarbetet efter den 1 juli 1979 och att kostnaderna för vidare utveckling och produktion för såväl A 20 som B3LA efter denna tidpunkt minimeras. Vidare föreskrevs att om utvecklingsarbetet på BILA avbryts den 30 juni 1979, skall utvecklingsarbetet på flygplan A 20 omgående kunna fortsätta utan att statsverket åsamkas tillkommande avvecklingskostnader. Försvarets materielverk insände därefter via överbefälhavaren en framställning, daterad den 27 april 1978, rörande beställning av delserierna 2 och 3 av JA 37. Av framställningen framgår att det ekonomiska underlaget bl.a. utgjordes av det erbjudande som lämnades till försvarets materielverk av Saab-Scania AB den 11 december 1977 och som omnämns i materielverkets skrivelse den 2 februari 1978. Detta erbjudande hade senare formaliserats genom en offert. Offerten avsåg en samtidig beställning av delserierna 2 och 3 till en fast kostnad av 2 335 milj.kr. under förutsättning av att BJLA fullföljs. Härutöver tillkom prisregleringsklausul. Enligt offerten hade försvarets materielverk rätt att avbeställa delserie 3 före den 15 juli 1980. En förutsättning för offerten var alltså att typarbete för B3LA beställdes för perioden den 1 januari 1978 till den 1 juli 1979. I annat fall kunde ej fast pris för delserie 2 och 3 påräknas. Offerten förutsatte vidare att i det fall fortsatt typarbete på B3LA inte skulle beställas från den 1 juli 1979 eller om delserie 3 av flygplan JA 37 skulle annulleras, så ökades kostnaderna för delserie 2 och 3. I så fall skulle dock leverans av delserie 2 i princip ske till fast pris. 6 Regeringen hade, som jag tidigare har sagt, den 13 april fattat beslut att låta tets inverkan på beställa typarbete på B3LA och A 20 intill den 1 juli 1979. Försvarets materielverk kunde därför på grundval av Saab-Scanias offert göra framställning omfattande både delserie 2 och 3 till fast pris och — enligt försvarets materielverk — lägsta möjliga kostnad för statsverket. Av framställningen framgår att villkoret för fast pris på delserie 2 i princip är att även delserie 3 av JA 37 beställs och vad avser denna delserie att BILA utvecklingen fortsätter efter den 1 juli 1979.

Med detta beslut som grund ingicks den 25 maj 1978 ett avtal avseende tillverkning av JA 37, delserie 2 och 3, mellan försvarets materielverk och Saab-Scania AB. Detta avtal har följande huvudsakliga innehåll.

Då blir priset för delserie 21 396 milj.kr. I detta pris ingår avbeställningskostnader för delserie 3. Däremot ingår ej kostnader för avveckling eller underbeläggning av produktionsresurserna, om fortsatt flygplanstillverkning vid Saab Scania AB efter delserie 2 ej kommer till stånd. Separat överenskommelse om kostnadsansvaret skall i detta fall träffas. Priserna enligt ovan kan justeras efter granskning, dock skall priserna gälla som avtalade, även om granskningen visar att beloppen borde vara högre. Efter den 1 juli 1979 omformas avtalet om Saab-Scania AB begär det. Delserie 2 tillverkas till ett fast pris om 1 381 milj.kr. I detta pris är inräknat 152 milj.kr. för bl.a. de prishöjningar som kan föranledas av uppsägningsreglerna för personal. Detta belopp kan ändras sedan effekterna av uppsägelserna klarlagts. Priset förusätter vidare beställning av delserie 3. Tillverkning av delserie 3 utförs till ett preliminärt pris av 1 376 milj.kr. Här gäller ej villkoren om fast pris. Reglerna för samarbete mellan försvarets materielverk och Saab-Scania skall i detta fall blir föremål för ett speciellt avtal som skall anpassas till Saab-Scanias speciella arbetssituation. Sammanfattningsvis kan jag utifrån för mig tillgängliga handlingar konstatera att det inte torde vara möjligt att uttala sig om vilket pris som kunde ha avtalats för JA 37, om utvecklingsarbetet avseende B3LA inte hade förlängts till den 1 juli 1979. Vad gäller frågan om prisskillnaden i de fall BILA fullföljs resp. inte fullföljs så har jag utgått från de preliminära priser som finns i avtalet. Kostnaderna blir med denna utgångspunkt 400 milj.kr. högre för JA 37, om inte fortsatt utveckling av B3LA beställs före 1 juli 1979. De Nr 46 eventuellt tillkommande kostnaderna måste enligt min uppfattning inrymmas inom försvarsmaktens ram, och de har planerats in av chefen för

Herr talman! Jag ber att till den nuvarande försvarsministern få framföra ett tack för svaret på min interpellation av den 18 oktober och noterar den relativa öppenhet som svaret andas. Tyvärr tvingas jag konstatera att de värsta farhågorna därmed också blivit besannade. För det första: Riksdagen har blivit vilseledd av förre försvarsministern i propositionen 95 av den 23 februari 1978 och i riksdagsdebatten den 26 april samt av förre statsministern Fälldin den 2 juni. För det andra: Sambandet mellan moderaterna och Saab-Scania AB och deras samverkande intressen har ytterligare bekräftats. Förre försvarsministern har förhandlat med industrin på industrins villkor och med handlingsfrihet för industrin och inte för sina uppdragsgivare — de svenska skattebetalarna.

Jag skall återkomma till detta, men först bakgrunden. Den förra försvarsutredningen genomförde två olika studier av den framtida flygplansutvecklingen och de samhällsekonomiska konsekvenserna av den. Utredningen visade också att en satsning på utveckling och produktion av det lätta attackplanet B3LA skulle kräva minst 350 milj.kr. per år den första femårsperioden, utöver den borgerliga majoritetens försvarsram. Socialdemokraterna i utredningen, liksom i riksdagen, sade nej till B3LA och klargjorde att man vid ett eventuellt regimskifte 1979 skulle riva upp ett beslut om B3LA. Den borgerliga majoriteten önskade B3LA men ville inte presentera räkningen för väljarna. I stället sköt man på det definitiva riksdagsbeslutet och tillsatte BILA utredningen, vars uppgift var att presentera en smakligare räkning på B3LA. Resultatet blev dock detsamma som utredningens, dock att A 20-alternativet nu skulle kosta ytterligare 100 milj.kr. per år. Kostnaderna för B3LA var fortfarande 350 miljoner över den borgerliga försvarsramen, som i sin tur ligger 300 miljoner över den socialdemokratiska. Nu skulle väl ändå beslutet komma? Nej — på nytt sköt man formellt frågan ifrån sig, dvs. riksdagen skulle, som det hette, erhålla handlingsfrihet fram till den 1 juli 1979 under förutsättning att ytterligare 310 miljoner beviljades för fortsatt utvecklingsarbete, huvudsakligen på B3LA. Under tiden skulle en ny beredning — FLIK — söka alternativ till BILA. Efter en ganska hetsig debatt 8 röstade den borgerliga riksdagsmajoriteten den 26 april i år ja till ytterligare 310 miljoner i fortsatt utvecklingsarbete. Socialdemokraterna krävde ett Nr 46 omedelbart avbrytande av B3LA-projektet och påpekade att det nu sker en betydande forcering av utvecklingsarbetena trots att något politiskt beslut inte föreligger om att BLA skall komma till stånd. Man framhöll vidare: ”Samtidigt som man från regeringens sida säger sig vilja eftersträva handlingsfrihet binds i själva verket mer pengar i B3LA-projektet.” Inte heller sedan FLIK presenterat sitt material i höstas är man beredd att definitivt avskriva BILA. Nya variationer på samma tema flyger nu omkring men under andra beteckningar. ” Allt tal om att ett nytt projekt presenterats är nonsens. Vad vi talar om är BJLA. De legärt redovisade förändringarna gäller betalningsförutsättningarna.” Ja, så står det i ett brev från chefen för materielenheten vid försvarsdepartementet till överbefälhavaren. Militärer, industri och beställare synes samverka för gemensamma intressen. Men spelet om B3LA har en djupare och allvarligare dimension och ingår i ett internationellt mönster. Rustningarna i världen har kommit ur kontroll såväl i omfattning kvantitativt som i ”kvalitet” men också genom att politikerna inte längre har full kontroll över besluten. Detta kan sägas gälla generellt i världen men äger också sin tillämpning i vårt eget land. Det är mig främmande att citera mig själv, men för en gångs skull gör jag ett undantag. Vad jag i ett generellt tal om det militärindustriella komplexet sade för ett halvår sedan ser med kuslighet ut att bekräftas här hemma: ”Den formella beslutsprocessen, dvs. politikernas beslut om vapenproduktion är otillräcklig och måste kompletteras. Den verkliga beslutsprocessen över utvecklingen på ett tidigt stadium måste politikerna på nytt skaffa sig. För detta krävs att man kan överblicka hur den verkliga beslutsprocessen över vapenutvecklingen fungerar. Förloppet vid projektering av vapensystem för många länders försvar är i stort detsamma och likt en dans med många invecklade turer. Att mer komplicerade och mångsidiga vapen är bättre än enkla och billiga stridsmedel omhuldas i militära staber och i industrins utvecklingsavdelningar. Anställda i försvarsstaber och krigsmaterielverk sammanträffar regelbundet med specialister från försvarets forskningsanstalt för en gemensam utformning av systemspecifikation där vanligtvis endast långt avancerad teknik kan medges. Redan på detta stadium påverkas de militära experterna av de omfattande kontakterna med försvarsindustrins representanter, som i sin tur har ett stort antal begåvade militärer och kvalificerade tekniker till förfogande. Tillsammans bildar de en sorts anonym klubb för likatänkande och med gemensamma intressen. Även högt uppsatta befattningshavare inom försvaret är mer eller mindre indragna i detta nät, och ju större företaget är, desto effektivare kan bearbetningen ske.

Med en lätt travestering av Hamlet kan man säga: Det är något ruttet i konungariket Sverige. 9 Försvarsministern har undvikit att direkt svara på min första fråga om motiveringen för att vilseleda riksdagen. Var och en kan själv dra slutsatser mot bakgrund av vad som sägs i svaret i sakfrågan. Indirekt klarlägger försvarsministern dock motivet. I svaret anförs bl.a. vad som står i Eric Krönmarks proposition 95 av den 23 februari i år: ” Avtalet med industrin om bibehållen handlingsfrihet innebär emellertid minskade kostnader för serieproduktionen av JA 37.

Den förre försvarsministern har med andra ord klart vilselett riksdagen i akt och mening att förhindra ett avbrytande av B3LA-projektet. I den del av svaret som gäller den här saken säger försvarsministern också att uttrycket ”avtal” torde avse det erbjudande från Saab-Scania varav ”framgår att Saab-Scania i detta läge ej var berett att offerera något bestämt pris för delserie 2 och 3 av JA 37 om inte typarbete på B3LA beställdes för tiden fram till den 1 juli 1979”. På vanlig svenska kallas detta Saabs beteende för utpressning. Omskrivet löd Saab-Scanias krav: Får vi inte fortsätta typarbetet på B3LA, höjer vi priset på JA 37 Viggen. I svaret på min andra fråga klargör försvarsministern att det kontrakt som den borgerliga trepartiregeringen via försvarets materielverk skrev med Saab Scania den 25 maj 1978 om redan inplanerade och av riksdagen beslutade beställningar på JA 37 blir minst 400 milj.kr. dyrare vid ett slutligt nej till B3LA. Detta kontrakt innehåller klara bindningar mellan JA 37 och B3LA. Det framgår klart av försvarsministerns redogörelse att priset på JA 37 i sin helhet är betingat av beställning av B3LA efter den 1 juli 1979. Två prisnivåer har offererats av Saab-Scania och i kontrakt accepterats av den förra borgerliga regeringen.

Detta betyder i klartext att delserie 2 av Jaktviggen skall betala för viss BJLA-personal, dvs. ta kostnaderna för ett flygplan som riksdagen över huvud taget inte beslutat om ännu. Kontraktet förutsätter inte fast pris för delserie 3, utan vad som kallas ”bokoch räkning” och är ett väsentligt dyrare beräkningssystem för staten. I denna del är således försvarsministerns svar inte korrekt. Kostnaderna för 10 JA 37 Viggen blir enligt det kontrakt som regeringen via försvarets materiel verk skrev den 25 maj minst 400 milj.kr. högre vid ett nej till BILA. Enligt Nr 46 säkra bedömare kan summan med denna formulering i kontraktet bli upp emot den dubbla. Av svaret i denna del framgår också klart att priset för såväl delserie 2 som delserie 3 av JA 37 Viggen är kopplat till fortsatt utveckling av B3LA. Förre statsministerns uppgifter i riksdagsdebatten den 2 juni var således inte korrekta. Mina följdfrågor till försvarsministern är ganska naturliga: Kan ett kontrakt av denna karaktär accepteras av den nuvarande regeringen? Har man för avsikt att bryta kontraktet och omförhandla? Anser försvarsministern att ett så villkorat kontrakt står i överensstämmelse med god affärsmässighet? Räknar försvarsministern med att revisorerna skall acceptera ett kontrakt där den redan beställda JA 37 Viggen i efterhand skall betala för avvecklingskostnaderna för ett ännu inte beställt plan?

Herr talman! Jag avser att besvara Maj Britt Theorins frågorien kommande replik, eftersom de framställdes i slutet av hennes anförande och var mycket omfattande. Sveriges riksdag har förvisso anledning att kräva att svar på i riksdagen gjorda interpellationer skall lämnas vid föreskriven tidpunkt och just i denna sal. Samtidigt kräver arbetsrutinerna i kanslihuset att ett ganska stort antal personer får tillgång till ett utkast till svar i förväg. Jag tvingas konstatera att det förhandsutdelade svaret, genom vårdslöshet eller avsiktligt, i förväg kommit till massmedias kännedom. Av vissa formuleringar att döma kunde man t.o.m. dra den slutsatsen, att jag i min egenskap av försvarsminister låtit mig intervjuas i förväg beträffande detta interpellationssvar. Jag vill härmed försäkra riksdagen att några sådana intervjuer självfallet ej förekommit och självfallet ej heller under några omständigheter får förekomma, om riksdagens arbetsordning skall följas och respekteras. Jag beklagar därför härmed djupt den förtida publicitet som förevarit beträffande det nu avgivna interpellationssvaret. Det är min förhoppning att den eller de som —- av vårdslöshet eller avsiktligt — utnyttjat sin förtida tillgång till svaret till att omgående överlämna detta till massmedia bör tungt känna sitt ansvar för detta mot riksdagens arbetsordning helt stridande och illojala förfaringssätt. Debatten om svaret måste rimligen äga rum här i riksdagen, annars finns risk att talesättet ”vad sägas skall är redan sagt” kommer att äga giltighet om densamma. I interpellationen angripna personer och myndigheter kan dessutom inte rimligen gå i svaromål beträffande problemställningar som ännu ej officiellt berörts i något interpellationssvar, utan tvingas avvakta denna förhandling med ur debattmässig synvinkel bakbundna händer. Detta är en ytterst otillfredsställande tingens ordning som alla om vårt demokratiska systems helgd medvetna människor måste med kraft motarbeta. 1 tets inverkan på vissa försvarskostnader Maj Britt Theorins slutsatser av mitt svar får helt stå för hennes egen räkning. En direkt felaktighet var hennes påstående att priset på hela beställningen av JA 37 skulle hänga samman med fortsatt utvecklingsarbete på B3LA. Priset för delserie 1 är ju under alla omständigheter fast. I själva sakfrågan, vilket priset skulle ha blivit för den nu hos Saab-Scania beställda delserie 2 av JA 37 om utvecklingsarbetet på B3LA ej förlängts till den 30 juni 1979, anser jag mig dock med min industriella bakgrund kunna bidra med ett par väsentliga påpekanden. Det första gäller kostnadsbilden vid all serietillverkning av verkstadsindustrins produkter, det må sedan gälla personbilar, kylskåp, TV-apparater eller datamaskiner.

I det senare fallet tar horisonten slut när befintlig modell, eventuellt med vissa mindre ändringar, t.ex. från en jaktversion till en attackversion av samma grundflygplan, blivit omodern inom en inte alltför avlägsen framtid. I det förra fallet däremot kan tillverkaren se fram emot en framtid där tid och resurser kan stå till förfogande inte blott för en helt ny modell utan indirekt också för övergång till helt andra, kanske civila, produkter. Möjliga seriestorlekar kan i detta fall bli längre, och chansen att utveckla militärt och civilt intressanta nya modeller och versioner förbättras. Den säljare som inte lämnar ett väsentligt lägre pris i en aktuell affär för att få bibehålla sin tekniska och kommersiella framtidshorisont tror jag knappast finns. I det aktuella fallet anser jag sålunda sannolikt att Saab-Scania verkligen lämnat ett lägre pris på delserie 2 än man skulle ha gjort därest utvecklingsarbetet på BLA avbrutits i början av år Mitt andra påpekande är av mer teknisk karaktär. Vid serietillverkning av en så oerhört komplicerad produkt som ett flygplan behöver verkstäderna då och då tillgång till högkvalificerade tekniker vilka ofta är helt specialiserade på något detaljproblem, exempelvis konstruktion, hållfasthet och aerodynamik, för att ta hand om ändringar under produktionen. Man behöver också utprovningsspecialister för verifierande markoch flygutprovning av ändringar. Ändringar kan vara betingade av produktionsstörningar, tekniska rationaliseringar, flygsäkerhetsåtgärder osv. Dessa tekniker kanske endast behöver ägna 10 eller 20 96 av sin totala arbetstid åt detta produktionsstöd. Men de måste likväl finnas tillgängliga hela tiden. Om serietillverkning av stridsflygplan bedrivs parallellt med utvecklingsarbete på en ny flygplanstyp kan kostnaderna för dessa tekniker, som är rätt många till antalet, fördelas mellan den löpande produktionen och utvecklingsarbetet. Om utvecklingsarbetet avbryts måste hela kostnaden för dessa specialister bäras av den löpande serieproduktionen — trots att teknikerna i fråga inte är fullt sysselsatta med denna. Självfallet fördyras serieproduktionen om den belastas med totalkostnaderna för ett antal specialister som inte behövs annat än underen - Nr 46

Herr talman! Handlingsfrihet är ett farligt och ofta missbrukat ord, herr försvarsminister, inte minst i diskussionen om kommande flygplansaffärer. Handlingsfrihet har det hela tiden varit — på industrins villkor! Försvarsministerns svar till mig på interpellationen visar att handlingsfriheten hela tiden varit på industrins villkor, i linje med dess förslag, och inte på skattebetalarnas villkor. Detta är viktigt att komma ihåg. Jag är naturligtvis litet förvånad över att försvarsministern inte klart vill säga ifrån att man vill ta upp omförhandlingar med industrin direkt om detta 14 bindande kontrakt, eftersom den nuvarande regeringen inte kan sägas vara ansvarig för ett kontrakt som den förra regeringen skrev. Den nuvarande Nr 46 försvarsministern har ju deklarerat i en tidigare debatt här i kammaren att B3LA inte skulle bli av. Då måste det rimligen vara i den regeringens intressen att se till att bindande kontrakt beträffande ett flygplan som inte skall bli av också bryts upp och formuleras om. När det sedan gäller argumenten om sambandet mellan stöd till civil serieproduktion och tillverkning av militära flygplan kan man ändå säga så mycket att en civil produktion, som det ”nya” s.k. förslaget om den SK38 förutsätter, rimligen bör vara mycket lättare att genomföra med JA 37 Viggen. En koppling till en civil produktion bör regeringen rimligen kunna kräva redan nu. Jag kan inte förstå varför den förra regeringen inte har utnyttjat sitt överläge vid en beställning av JA 37:2 och en option på JA 37:3. Man hari stället låtit sig hanteras på de villkor som industrin har ställt upp och inte ställt krav från sin sida. Det bör rimligen vara lättare att ställa om till en produktion av civila flygplan utan B3LA, och det bör kunna ske mycket snabbt. Det finns i alla fall ett par saker man måste påpeka. Något kontrakt, som den förre försvarsministern talade om i sin proposition till riksdagen i februari, finns inte. Det säger den nuvarande försvarsministern. Dessutom säger den nuvarande försvarsministern att man inte kan garantera att JA 37 Viggen skulle bli billigare om bara arbetet fick fortsätta till den 1 juli 1979. Det är viktigt att slå fast att det i februari inte fanns någon juridisk grund att påstå att JA 37 Viggen skulle bli mer än 310 milj. billigare, som Eric Krönmark faktiskt antydde i sin proposition. Det underliga med Eric Krönmarks sätt att resonera är att regeringen därmed har accepterat att förhandla på Saabs villkor. Saab erbjöd ju ett högre pris om inte B3LA fick produceras. Priset på JA 37 Viggen är — jag vill slå fast det — knutet till en fortsatt produktion av BJLA. Det kan inte vara acceptabelt för riksdagen att ett sådant kontrakt har skrivits. Ett sådant kontrakt måste omförhandlas.